Herr talman!

Herr talman! Jag sade förut att jag föredrar korta anföranden. Jag ber den fåtaliga församlingen om överseende för att jag kommer att hålla ett något längre anförande nu. I sina anslagsäskanden när det gäl ler folkbiblioteken och utvecklingsbidragen begärde skolöverstyrelsen en höjning av posten för utvecklingsverksamhet med 650 000 kr. — från 3 500 000 kr. till 4150 000 kr. Departementschefen ansåg sig inte kunna tillmötesgå denna önskan. Den höjning som föreslås — 200 000 kr. — åtgår praktiskt helt för att täcka viss experimentverksamhet som företas i regi av 1968 års litteraturutredning. Anslaget för bibliotekens utvecklingsverksamhet är alltså oförändrat. Det förhållandet uppfattar jag som mycket olyckligt. De generella stimulansbidragen till folkbiblioteken avskaffades 1965 och ersattes med denna nya bidragsform. Avsikten är att effektivt och radikalt höja folkbibiliotekens standard. Långsiktiga utvecklingsplaner upprättas i samråd med skolöverstyrelsens bibliotekssektion och statsbidrag kan utgå under fyra år med upp till 50 procent av kommunernas ökade kostnader — det femte året minskas bidraget till högst 25 procent för att därefter helt upphöra. Vid sidan härom kan punktbidrag utgå för speciella engångsinsatser, t.ex. upprustning av bokbeståndet eller inköp av bokbuss. Det bör påpekas att bidragen inte kan utgå till kommuner utan enbart till kommunblock. Utvecklingsbidragen har visat sig ha — det framhåller såväl departementschefen som utskottet — en synnerligen gynnsam effekt. Det finns skäl att här ge en något fylligare bild av denna gynnsamma effekt. Utvecklingsbidrag utgick första gången 1966 och då till tio kommunblock. Dessa kommunblock var av skiftande storlek och spridda över hela landet, från Skåne till Lappland. Under de fyra första åren — alltså fram till och med förra året — har utlåningen av böcker inom de aktuella biblioteken ökat i en takt som överraskat även de största optimisterna. Där lånefrekvensen ökat som minst rör det sig om höjningar med res pektive 53 och 69 procent; det gäller alltså två bibliotek. Där ökningen varit som störst har den uppgått till den astronomiska siffran av 1300 procent. Genomsnittligen har lånefrekvensen inom de tio kommunenheterna ökat med drygt 300 procent, och den sammanlagda utlåningen har ökat med knappt en halv miljon böcker per år till nära 1,6 miljoner böcker. Detta var alltså de tio första utvecklingsbiblioteken. Det finns tecken som tyder på att siffrorna kommer att bli ännu mer imponerande för de kommunenheter som senare fått utvecklingsbidrag. Det är alldeles uppenbart — det visar denna utveckling — att det finns ett mycket stort och hittills tämligen dolt läsbehov hos medborgarna. Det gäller bara att ordna det så att de får ett hyggligt urval böcker att välja mellan och att böckerna är något så när tillgängliga. Ett exempel: I ett av de berörda kommunblocken fanns det 1965 mellan 25 och 30 bibliotek spridda över området — det var tämligen små bibliotek med magra bokförråd. Detta område har i dag bara fyra fasta bibliotek, ett huvudbibliotek och tre filialer, men dessa är ganska välförsedda och kompletteras med en bokbuss. Utlåningen har tredubblats. Den har ökat från mindre än tre lån per invånare och år till ungefär 8,> lån per invånare och år. Som ett speciellt glädjeämne för dem som har en sparsam läggning, kan nämnas att kostnaderna per boklån samtidigt minskat till nästan hälften. Dessa utvecklingsplaner för folkbiblioteken syftar inte bara till att förbättra den konventionella bokutlåningen. De siffror jag här nämnt speglar bara vad som har hänt inom en sektor av folkbibliotekens verksamhet. Biblioteken är inte längre bara bibliotek i ordets ursprungliga betydelse: en lokal där man tillhandahåller böcker för hugade lånare. Biblioteken har satsat på en intensiv uppsökande verksam het — man lånar ut böckerna aktivt, man söker upp ungdomar, pensionärer, vårdtagare, interner på fångvårdsanstalter, de många invandrargrupperna 0. S. V. Verksamheten har förändrats från ren bokutlåning till att successivt bli allmänkulturell — man satsar på musik, levande musik och diskotek samt musikband, på utställningar, författaraftnar, sagostunder, teaterföreställningar och gruppverksamheter av olika slag — katalogen skulle kunna göras nästan hur lång som helst. Folkbiblioteken är på väg att utvecklas till de kulturhus eller om man så vill kulturella allaktivitetshus som från så många håll efterlyses. Jag tror att man utan överdrift törs påstå att systemet med utvecklingsbidrag för folkbiblioteken — inte minst med hänsyn tagen till det goda resultatet i förhållande till kostnaderna — utgör en av de allra viktigaste kulturpolitiska satsningarna i landet hittills. I årets statsverksproposition ansåg sig departementschefen inte kunna tillmötesgå skolöverstyrelsens äskande om en höjning av anslaget till utvecklingsverksamheten. Han hänvisade till att statsbidragen till de tio första utveck. lingsbiblioteken upphörde eller kommer att upphöra med utgången av år 1970 och att nya anslagsbehov alltså kan tillgodoses inom en oförändrad medelsram. I motionerna 1I:752 och II: 890 föreslås en höjning av anslaget med 1 miljon kronor. Statsutskottets majoritet har inte kunnat tillstyrka förslaget i motionen. Avstyrkandet har emellertid i all sin korthet fått en positiv utformning. Man har funnit för det första att den begärda höjningen är motiverad, för det andra att man bör avstyrka den. Detta lär, enligt vad jag numera förstår, vara en positiv skrivning — om ock något ologisk. Det mest positiva i utskottets skrivning ligger förmodligen däri att man avstått från att hänvisa till statsverks propositionens motivering, d.v.s. att statsbidragen i år kommer att upphöra till tio kommunblock och att utrymme därför finns för nya bidrag inom en oförändrad medelsram. Att bidragsgivningen till tio bibliotek upphör i år innebär inte att tio nya bibliotek utan vidare kan fogas in i bidragssystemet. De tio biblioteken får ju sina bidrag det femte och sista året, och då utgår detta med högst 25 procent av kostnaderna för utvecklingsverksamheten. För nya utvecklingsbibliotek skall bidraget som nämnts beräknas till upp mot 50 procent av kostnaderna under de fyra första åren. Att tio bidrag till utvecklingsbibliotek upphör innebär alltså att man i bästa fall kan räkna med att de avlöses av fem nya bidrag. Till detta kommer att intresset för och efterfrågan av dessa utvecklingsbidrag starkt stigit och är i ännu starkare stigande. Det var litet trögt i portföret när dessa bidrag infördes. De kunde ju inte utgå till enskilda kommuner i allmänhet, utan enbart till kommunblock. En förutsättning för att få bidragen var alltså att man tillskapade kommunalförbund eller att det träffades civilrättsliga avtal mellan berörda kommuner. Sådant är alltid besvärligt och trassligt. Nu är som alla vet situationen litet annorlunda och behovet av statliga utvecklingsmedel ökar snabbt. Enligt mycket färska informationer från kommunhåll är fem bidragsansökningar slutbehandlade, och vederbörande hoppas kunna komma i gång i höst. Sju kommunenheter har producerat färdiga p aner och vill starta verksamheten så fort som möjligt. Nio utredningar är 1 princip slutförda, utredningar är på gång i ett tjugotal kommuner och ytterligare ett tjugotal har aviserat att de skall påbörja utredningar. Utvecklingen går alltså snabbt. Skolöverstvrelsen nöjde sig i sina petita med att begära en höjning av anslaget med 650 000 kr. I motionerna föreslås ett högre belopp: 1 miljon kronor. Jag är heit övertygad om att såväl skolöverstyrelsen som Kommunförbundet är redo att vitsorda att det sistnämnda beloppet i dag är det riktiga och realistiska. Man skulle kanske kunna invända att det inte spelar så stor roll om denna höjning med 1 miljon kronor kommer just budgetåret 1970 72 -— men det är litet svårt att acceptera en sådan tankegång. Behovet av utvecklingsbidrag är så stort att det oundvikligen blir en svacka kommande budgetår om anslaget inte höjs, och det är en helt onödig svacka. Utvecklingsbidraget uppgår i år till sammanlagt 3,5 miljoner kronor, och det är ett ytterligt lågt belopp, sett i relation till de imponerande kulturpolitiska effekterna. På samma sätt är en höjning med 1 miljon kronor en nästan löjligt låg tilläggskostnad, forfarande med hänsyn till de stora kulturpolitiska effekterna.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

Herr talman Jag är fullt ense med herr Sundman om att utvecklingsbidragen har varit en utomordentligt positiv faktor då det gällt att på ett rationellt sätt ordna biblioteksverksamheten. Vi som har vuxit upp på den: svenska : landsbygden vet ju hurusom våra fäder startade småbibliotek tillsammans med andra och hurusom det rådde brist på den verkligt fina litteraturen därför att biblioteken var för små. De orkade inte tillgodose den faktiska läslust som fanns. Den rationalisering som utvecklingsverksamheten innebär har blivit en be tydande plusfaktor i det svenska kulturlivet. Emellertid är det här, liksom på alla andra områden, resurserna som bestämmer hur mycket man kan göra. Önskningarna om att göra mer finns säkerligen på de flesta områden, men det är resurserna som bestämmer rörelseriktningen. Man kan väl mena att 1 miljon kronor inte är så mycket pengar, sett mot bakgrunden av totalbudgeten, men om det blir många punkter där man tycker att 1 miljon till, sett mot bakgrunden av totalbudgeten, inte betyder så mycket, blir det ändå tillsammans en avsevärd summa. Det är därför som vi i statsutskottet vid budgetbehandlingen alltid måste ta hänsyn till effekten på olika områden. Det finns många anslagspunkter i budgeten beträffande vilka det kan anföras goda skäl för att genomföra en viss höjning. Å andra sidan måste vi göra vissa avvägningar, såvida vi inte är beredda att spränga budgetramarna — men den politiken bör vi väl ändå inte bedriva. Jag vill bara erinra om centerledarens mycket bestämda uttalande häromdagen, vari han anklagade oss alla för att vi inte drev en tillräckligt hård budgetpolitik. Kulturbudgeten visar — som jag sagt tidigare i dag — en gynnsam utveckling, och den har under senare år accelererat rätt bra. Därför tycker jag att vi med en viss tillfredsställelse bör hälsa trenden i den utveckling som vi här möter. Att vi sedan inte kan göra allt omedelbart och i ett sammanhang får vi finna oss i — det gäller på livets alla områden. Herr Sundman sade att man inte får så mycket nytt när anslagen upphör till olika bibliotek. Men om man nu har en totalsumma att röra sig med kan ju medel utgå till nya bibliotek när anslagen upphör till sådana bibliotek som för närvarande bedriver denna utvecklingsverksamhet. Det är av den anledningen som jag i den totala anslagssumman ser ett uttryck för en vilja att i framtiden fortsätta med verksamheten.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
Herr talman! Denna gång skall jag fatta mig kort. Jag är fullt medveten om att om man plockar en miljon här och en där blir det tillsammans många miljoner. Vad jag ville poängtera var att här finns något som vi verkligen bör prioritera om vi ville satsa på en effektiv sektor inom kulturdistributionen och kulturkonsumtionen. Det har visat sig — men det har blivit tydligt först i år att vi här har en av de effektivaste vägarna. Det är alltså, menar jag, i detta fall fråga om något som är värt en mycket hög prioritering; vi bör verkligen satsa på detta. Herr Lindholm sade att allteftersom tiden går friställs bidrag efter de bibliotek som har genomgått utvecklingsprocessen, som regel efter fem år. Det resonemanget är jag litet oroad över. Det är riktigt att bidrag friställs. I dag är det emellertid 23 bibliotek som har förmånen av att få dessa utvecklingsbidrag under en femårsperiod, och skall vi med den takten klara av alla de bibliotek som i framtiden söker utvecklingsbidrag kommer det att ta 70—380 år innan vi har »betat av» alla kommuner. Takten måste alltså accelereras, vi måste vidga ramen, vi måste anvisa mera pengar, och fler kommuner måste komma med i utvecklingskedjan. Därför känner jag mig orolig om man bara ett enda år avstår från att höja anslaget. Den i och för sig mycket positiva åtgärden att ge utvecklingsbidrag har också en negativ sida — medaljen har som bekant alltid en baksida. Å ena sidan har åtgärden som sådan en god effekt, å andra sidan sitter man i de kommunblock som planerar att göra något på biblioteksområdet med armarna i kors i avvaktan på att få dessa utvecklingsbidrag. Det statliga utvecklingsbi draget beräknas nämligen på hur mycket pengar en kommun har satsat året innan den erhåller det första utvecklingsbidraget. Skulle en kommun alltså satsa 100 000 kronor extra ett år och det råkar vara året innan man får ett utvecklingsbidrag förlorar den kommunen upp mot 50 000 kronor i statsbidrag, och sådant tänker naturligtvis de ekonomiskt förståndiga kommunalmännen på. Bristen på tillräckliga medel för utvecklingsbidrag har alltså tyvärr en negativ effekt. Det är därför jag är angelägen om att anslaget höjes i år. Ytterligare är situationen i dag den att de utvecklingsbidrag som för närvarande mer eller mindre har utlovats av skolöverstyrelsens bibliotekssektion har sådan omfattning att man inte längre kan räkna med att under det kommande året satsa på punktbidrag — i första hand gäller det enskilda kommuner och kommunblock som vill ha bidrag till bokbussar. Detta är mycket beklagligt. Bokbussarna har visat sig vara ett av de effektivaste medlen när det gäller att öka bokutlåningen. Inom utvecklingskommunerna har hittills ca 50 procent av ökningen i bokutlåningen hänfört sig till just bokbussarnas verksamhet. Det är dessa detaljer som gör att jag finner det angeläget att vi inte ett enda år låter bli att höja utvecklingsbidragen. 1 miljon kronor är i detta sammanhang ett mycket litet belopp.

Herr talman! Det finns en lång rad ärenden på riksdagens föredragningslistor där man med utgångspunkt från olika erfarenheter i livet kan komma fram till olika lösningar utan att fördenskull i fråga om de grundläggande värderingarna stå särdeles långt ifrån varandra. Frågan om friheten i etern när det gäller massmedia hör icke till dessa vardagliga problem. Här gäller det ett klart principiellt ståndpunktstagande för eller emot — för frihet för olika tänkande att göra sina röster hörda, mot monopol för en organisation att bestämma över program och sändningar. Egentligen kan jag inte alls förstå att någon kan känna tveksamhet inför ett sådant val. Kravet på frihet måste väl sammanfalla med hela den tankevärld som är gemensam för de demokratiska partierna. Människor skall ha en i princip oinskränkt rätt att lyssna till och se vad de själva vill lyssna till och se utan att några överhetspersoner företar gallring och urval. Lika självklart. borde det vara att var och en skall ha sin obeskurna rätt att tala fritt och framföra sina åsikter vare sig de är obekväma för de maktägande eller inte. Dessa primära mänskliga rättigheter kan omöjligen komma till uttryck i ett monopol, och detta gäller vare sig monopolet är ägt av ett privat företag eller en finansiell grupp eller är kontrollerat av vederbörande lands regering. Sistnämnda uttryck är hämtade från 88 i Europarådets rådgivande församlings resolution nr 428, enhälligt anta gen av församlingen den 23 januari 1970. Uttrycket »regeringskontrollerat monopol» har i vår partimotion återgivits med orden »statligt monopol» vilket jag medger det — naturligtvis inte är exakt detsamma. Då och då får vi alla en påminnelse om TV:s våldsamma genomslagskraft. Den som behärskar televisionen har därmed en ofantlig maktställning, vilket innebär betydande risker, eftersom var och en som har en ofantlig. maktställning löper en uppenbar fara att göra sig skyldig till maktmissbruk. Detta ligger djupt förborgat i den mänskliga naturen. Att TV-människorna därvidlag skulle utgöra ett undantag är obevisat och föga sannolikt. Vi svenskar i gemen är emellertid ytterligt känsliga för indoktrinering. Vi märker nästan omedelbart när man försöker påverka oss i en viss riktning, och vi har då en benägenhet att slå bakut. Denna sunda egenskap är gemensam för oss alla oavsett politiskt hemvist. Tyvärr är det emellertid så att förfärligt många av oss uppfattar TV-programmen eller i varje fall många av dem och t.o.m. nyhetsurvalet och dess presentation som en form av påverkan. Den tid är förbi då radiooch TV monopolet betydde att överheten hade kontroll över vad människorna i Sverige fick se och höra i sina TV-apparater. Satellitsystemet utvecklas i rask takt, och snart blir det möjligt för oss alla att välja exakt det program som vi själva vill se från vilken sändare som helst på hela jordklotet. Vad är det då för mening med att hävda ensamrätt för ett enda svenskt företag? Jag är, herr talman, fullt medveten om att denna absoluta frihet i etern kommer att medföra åtskilliga bekymmer inte minst för de små nationerna som får svårt att göra sina röster hörda. Men lösningen på problemet kan i varje fall inte bli någon sorts förbud mot avlyssning av främmande, av den svenska regeringen icke auktoriserade program. Jag vore tacksam om någon av representanterna för regeringspartiet ville bekräfta detta. Jag behöver inte, herr talman, utveckla min tes som helt enkelt går ut på att det nuvarande radiooch TV monopolet måste brytas. Problemet är bara hur det skall gå till. Det mest näraliggande tycks vara att man konstruerar åtminstone ett konkurrentföretag så att en naturlig dialog möjliggöres — experimentet med två kanaler i samma företag var ju från början dömt att misslyckas. Men, ärade kammarledamöter, det gäller att gå omsorgsfullt till väga vid konstruktionen av ett fristående företag, så att man inte i sina lovvärda försök att undgå statsmonopolets Scylla riskerar att bli uppslukad av kapitalmonopolets Charybdis. Det är sådana avväganden som vi har sökt göra i vår motion och som har lett till att vi har velat förankra det nya företaget hos folkrörelserna och hos pressen som ju är van att handha det fria ordet. Eftersom någon annan lämplig utväg till finansiering av det nya företaget icke stod till buds, har vi varit tvungna att föreslå reklamfinansiering, men vi har mycket omsorgsfullt velat reglera reklamens roll för att undvika både att den skulle störa programmen och att reklambeställaren skulle kunna inverka på programmens utformning. Vi har velat uppställa samma krav på objektivitet hos det nya företaget som man med skäl begär av Sveriges Radio. Vårt yrkande inskränker sig till en begäran om utredning av möjligheterna att tillskapa ett sådant företag. Jag kan inte förstå annat än att alla de som verkligen är intresserade av det fria ordet och som inte vill ha ett monopol, utan är inställda på en fri debatt, där olika åsikter på lika villkor kan få göra sig gällande, borde vara inställda på att få en sådan utredning till stånd. — Att man sedan kan hamna i olika uppfattningar om detaljer är en sak för sig. Herr talman! I förhållande till massmedia är en enskild medborgare i dag rättslös och värnlös. Blir han överfallen 1 massmedia, är han såld. Det finns ingenting annat att göra än att ta sin tillflykt till ett annat och helst ganska avlägset land. Detta, herr talman, gäller även om angreppet varit helt obefogat. Vi har i klar överensstämmelse med Europarådets nyssnämnda resolution i januari 1970 velat skydda den personliga integriteten och har fördenskull föreslagit att en särskild befattning skall inrättas som TV och radioombudsman med liknande ställning som justitieombudsmannens. Jag är övertygad om att detta skulle vara en mycket nyttig anordning. Jag yrkar, herr talman, i första hand bifall till reservationen 1 b. I ett radiooch TV-företag sådant som det vi nu har i vårt land — ett halvstatligt företag, där halva styrelsen plus ordföranden utses av regeringen och där tilldelningen av pengar sker över budgeten — är faran för politisering överhängande. Det är knappast en tillfällighet att samtliga ledamöter utom en av radiostyrelsens arbetsutskott är socialdemokrater eller vänsterradikaler. Men med det må det vara som det är i dag. Verkligheten är den, att med vilken regering som än sitter föreligger det alltid en uppenbar risk för att ett radiooch TV-företag som ligger så nära regeringen blir alltför följsamt mot regeringens politik. Nu har radionämnden till en av sina viktigaste uppgifter att övervaka att radio och TV lever ett självständigt liv utan regeringspåverkan. Men är det inte då, ärade kammarledamöter, fullkomligt absurt att låta denna granskande nämnd tillsättas av regeringen själv? Mig förefaller detta lika orimligt som om man i ett aktiebolag läte styrelsen själv utse sina revisorer. Det enda tänkbara organ för utseende av radionämnd måste uppenbarligen vara Sveriges riksdag. Jag yrkar, herr talman, även bifall till reservationen 2.

Herr talman! Regeringens radiooch TV-politik har ju gått ut på att bibehålla radiooch TV-monopolet, och man har också avvisat förslag om en förutsättningslös utredning av hela frågekomplexet. Jag har den uppfattningen att både principiella och praktiska skäl talar för ett friare radiooch TV-system än det vi nu har. Förekomsten av flera av varandra oberoende radiooch TV-företag skapar enligt min mening bättre förutsättningar för en fri och allsidig opinionsbildning och samhällsdebatt. Ett enda statligt företag med monopolställning innebär i dessa avseenden risker för ensidighet och godtycke, även om en viss konkurrens mellan olika programledningar ordnats. Jag vill i detta sammanhang erinra om vad dåvarande medlemmen av 1960 års radioutredning, Gunnar Helén, anförde i en avvikande mening beträffande programledningen för TV 2. Utredningen hade under arbetets gång övervägt lämpligheten av att föreslå skilda programledningar för de två TV-kanalerna samverkande genom en koordinator, som var direkt underställd radiochefen. Men utredningens majoritet övergav i slutskedet sin preliminära avsikt att föreslå två skilda programledningar, och det skedde tydligen sedan erinringar framförts bl.a. av nuvarande TV-ledningen. Man ville inte eftersträva en produktionskonkurrens inom ramen för ett begränsat programutrymme som kan uppnås genom två skilda programledningar med självständig personal och ämnesbedömning. Om all TV-produktion i landet samordnas i en enda programkanal, försvåras, enligt det uttalande herr Helén gjorde då, radikalt möjligheterna att tillförsäkra de distriktscentraler ute i landet, först och främst Göteborg och Malmö, som kan ge en TV-kanal profil och substans, en tillräckligt självständig ställning. Själva ledningen av TV 2 borde enligt hans mening förläggas till en annan ort än Stockholm. Det kan vara värt att erinra om detta, även om en hel del av dessa synpunkter numera har kommit till uttryck i praktiskt handlande. Själva finansieringsfrågorna måste också få en mera klar och tydlig lösning än vad som nu är fallet, och det bör ske i samband med en omprövning av den gällande ordningen i dess helhet. Här kan reklamfinansiering komma in såsom en tänkbar metod. Enligt en uppfattning som jag företräder bör man skapa ett väl fungerande konkurrenssystem, där flera institutioner än Sveriges Radio kan ägna sig åt rundradiosändningar. Det betyder inte att etableringsrätten på eterområdet blir helt fri. Frågan om hur sändningsmöjligheterna skall disponeras måste göras till föremål för lagstiftning. Jag sade alltså, att finansieringsfrågorna måste få en klarare lösning än nu. De är till stor del icke alls lösta. Genom beslut för något år sedan har ju den gemensamma avgiften bestämts till 180 kronor per år, och en särskild avgift för färg-TV har kommit till, en avgift som är omotiverat hög i förhållande till de merkostnader som färg TV medför för Sveriges Radio. Underskotten i rundradioverksamheten finansieras genom att rundradiorörelsens fond tas i anspråk. Det har också framhållits här i vår reservation, att denna fond kan förväntas vara slutdisponerad ganska snart, något av de närmaste åren, och det gör att ett ställningstagande till finansieringsfrågan från statsmakternas sida är högst påkallat. Licensavgifter på 350 å 400 kr. i genomsnitt för alla TV-hushåll är inte någonting orealistiskt, om den nuvarande finansieringspolitiken skall fortsätta. Jag nämnde också att bland de olika finansieringsmöjligheterna reklamfinansieringen är en tänkbar utväg. Men ett absolut villkor för en sådan finansie ringsform är ju, att annonsörerna inte får något inflytande över programproduktionen och att garantier skapas för att sändningsmöjligheter inte koncentreras till någon enstaka politisk eller ekonomisk maktgruppering. Tre utredningar arbetar för mnärvarande med frågor som tangerar det vi nu behandlar, nämligen reklamutredningen, kommittén för television och radio i utbildningen, den s.k. TRU kommittén, och 1969 års radioutredning. Men ingen av dem har till uppgift att göra en utredning av det slag som vi har avsett. Därför föreslår vi att en parlamentarisk utredning tillsätts för att utreda radiooch TV-verksamhetens organisation och finansiering i framtiden. Herr talman! Jag skulle också vilja säga några ord om ett särskilt programråd och betydelsen härav. Den utredning som vi föreslår bör beakta det förhållandet, att den nuvarande organisationen för programplanering inte tycks fungera på ett sätt som kan anses tillfredsställande. Något organ med representanter för allmänheten för diskussion om uppläggning av programverksamheten finns inte nu. Sveriges Radios styrelse sysslar med dessa frågor och radionämnden har en annan uppgift, nämligen eftergranskning av programmen. Jag menar därför att ett särskilt programråd med representanter för lyssnare och folkrörelser bör komma till stånd, och inom den av oss begärda utredningen bör man kunna överväga den saken. Jag vill särskilt kraftigt betona betydelsen av att ett sådant speciellt programråd inrättas. Jag yrkar därför bifall till reservationen 1 a av herr Axel Andersson m.fl. i vilken vi önskar ge »Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört om en parlamentarisk utredning rörande radiooch TV-verksamhetens organisation och finansiering i framtiden».

Herr talman! Jag återfinns inte bland reservanterna men finner ändå skäl att ta till orda, detta främst med anledning av reservationen 2 av herr Bohman m.fl. beträffande radionämnden. Reservationen behandlar såvitt jag förstår två olika frågor: dels hur radionämnden skall utses, dels nämndens arbetsformer, särskilt behovet av ett kvalificerat utredningskansli. Frågan om huruvida radionämnden skall utses av Kungl. Maj:t eller riksdagen diskuterades 1966 och avvisades då, och den har därefter tagits upp på nytt i flera olika sammanhang. Som skäl för att riksdagen och inte Kungl. Maj:t skall utse radionämndens ledamöter anförs i reservationen, att det tillhör nämndens uppgifter att »se till att radioföretaget bedriver sin verksamhet utan inflytande från regeringen». Det tillhör självklart radionämndens uppgifter att tillse att Sveriges Radios programverksamhet inte präglas av någon politisk styrning från regeringens sida. Det är uppenbarligen detta man i det här fallet avser. Herr Cassel förtydligade detta genom att säga att faran för politisering är överhängande med en styrelse som är sammansatt som Sveriges Radios. Jag vill erinra om att det i 1967 års radiolag framhålls, att Sveriges Radio äger att med ensamrätt avgöra vilka radioprogram som skall förekomma, att ensamrätten skall utövas opartiskt och sakligt och att radionämnden finns för att granska vad som förekommit i rundradiosändning.

Här har vi alltså bakgrunden. Om regeringen försöker få ett politiskt inflytande över radions programverksamhet och om Sveriges Radios styrelse, Sveriges Radios direktion och Sveriges Radios tjänstemän lät regeringen få ett sådant inflytande skulle det innebära att Sveriges Radio på ett häpnadsväckande sätt åsidosatte stipulationerna i radionämnden och samhällsavtalet. Jag är för min del optimistisk nog — eller möjligen blåögd nog — att tro, att den politiska anständighetsnivån här i landet ligger så pass högt, att vi inte behöver befara en sådan politisk styrning från regeringens sida, oavsett om vi har en socialdemokratisk eller icke socialdemokratisk regering. Jag har för övrigt mycket svårt att tänka mig hur den styrningen skulle kunna fungera i det stora företag som Sveriges Radio utgör. För mig framstår alltså farhågorna som teoretiska. Jag vill också i egenskap av ledamot av radionämnden tillägga att kammarens ledamöter kan känna sig övertygade om att för den händelse en sådan styrning trots allt observerades, så skulle det resultera i en mycket stark reaktion från den sittande radionämnden, trots att denna utses av Kungl. Maj:t. Den radionämnd som tillsattes 1967 har sedan sin tillkomst handlagt ett mycket stort antal anmärkningar mot program i Sveriges Radio. I många anmärkningar och anmälningar har man klagat över radions vänstervridning och i ungefär lika många fall på radions högervridning. Jag kan inte på rak arm erinra mig att det förekommit — i varje fall inte under senare år — någon seriös anmälan mot att programverksamheten skulle vara regeringsvriden. I sin skrivning har reservanterna varit mera drastiska än herr Carlshamre har varit i den motion till vilken reser vanterna har refererat. Herr Carlshamre finner det mera allmänt vara olämpligt att Kungl. Maj:t tillsätter såväl radionämnden som ledamöterna i Sveriges Radios styrelse. Därför vill han att riksdagen skall tillsätta radionämnden. Den saken kan naturligtvis diskuteras. Man kan mycket väl tänka sig att riksdagen gör det. Men frågan är om en sådan nämnd skulle vara bättre ägnad att granska programverksamheten. Såvitt jag förstår skulle en av riksdagen tillsatt radionämnd få parlamentarisk sammansättning och i första hand bestå av politiker. De flesta frågor som radionämnden hittills haft att handlägga har emellertid inte varit av direkt politisk karaktär. Till dess jag blir övertygad om motsatsen tror jag därför att det är bättre med den hittills tillämpade ordningen, som medför att nämnden får en mera allsidig sammansättning. Min uppfattning är snarare att om något skall ändras, så är det inte i första hand de regler som säger att Kungl. Maj:t skall tillsätta radionämnden utan snarare de regler som säger att Kungl. Maj:t skall utse hälften av Sveriges Radios styrelseledamöter samt därutöver styrelsens ordförande. Där skulle jag hellre se en ändring. I reservationen 2 behandlas vidare radionämndens arbetsformer. Man efterlyser bl.a. ett kvalificerat utredningskansli med tillräckliga resurser för att genomföra fortlöpande programanalyser. På den punkten kan jag fatta mig kort. Radionämndens arbetsuppgifter sväller undan för undan. Det står redan nu klart att kansliresurserna är otillfredsställande och att nämndens arbetsformer måste effektiviseras och rationaliseras. Personligen bedömer jag det som sannolikt att den sittande radionämnden, innan dess mandattid går ut sommaren 1971, kommer att formulera synpunkter på denna sak och framlägga förslag med utgångspunkt i sina erfarenheter.

Herr talman! Vi har nu hört en representant för radionämnden förkunna att det är bra som det är, och jag har inte heller riktat någon som helst anmärkning mot radionämnden. Herr Sundman och jag är uppenbarligen överens om att det icke bör få förekomma någon politisk influens från regeringen gentemot Sveriges Radio. Vi är också överens om att det är radionämndens uppgift att vaka över att någon sådan influens inte förekommer. Det förefaller mig tämligen självklart att den institution som skall vaka över att regeringen icke övar influens över Sveriges Radio inte bör tillsättas av regeringen utan av någon annan. Och jag kan inte finna någon annan som är mera lämpad att tillsätta en sådan institution än Sveriges riksdag. Jag finner det inte på något sätt ligga i sakens natur att därmed ensidigt skulle komma att utväljas bara parlamentariker eller politiker. Sveriges riksdag borde väl ha precis samma möjligheter som Kungl. Maj:t att söka reda på personer även utanför det politiska livet som lämpar sig för detta uppdrag. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen 2.
Herr talman! Varför behövs massmediaforskning? Det är ju sådan forskning som herr Wikström och jag begärt i motionsparet I: 344 och II: 374, vilken motion bland många andra avstyrkts av statsutskottet och för vilken herr Sundman avlämnat en blank reservation. Den del av motionen, som i dag behandlas, gäller visserligen bara kravet på ökade medel till Sveriges Radios egen forskningsoch arkivservice — det blir tillfälle att återkomma till de vidare kraven på massmediaforskning i ett annat sammanhang — men det krav som diskuteras i dag är faktiskt det grundläggande. Om inte Sveriges Radio får möj lighet att mera tillfredsställande än hit. tills tillgodose egna och andras behov av radions eget arkivmaterial, kommer det nämligen att finnas mycket litet kvar att forska i, när universiteten så småningom får möjlighet att sätta i gång sådan verksamhet. Jag skall bara i korthet peka på ytterligare två skäl till att sådan forskningsoch arkivservice i ökad grad bör möjliggöras för Sveriges Radio. Det första skälet är den ständigt ökande efterfrågan från universitet och skolor efter illustrationsmaterial till deras undervisning och efter källmaterial till deras forskning.

Vidare har radio och TV redan betytt så mycket för landets kulturoch samhällshistoria, att en kartläggning av Sveriges Radios insatser vore mycket väl värd att utföra. Det är på tiden att göra en sådan. Detta arbete försvåras i ökande grad genom att Sveriges Radio inte har möjlighet att lägga upp sådana arkiv som skulle behövas. Det andra skälet för en bättre utbyggd arkivservice har framlagts i våra motioner med följande ord: »För Sveriges Radios programplanering är det betydelsefullt att vinna vidgade kunskaper om olika programformer.»> Denna knapphändiga formulering rymmer, som kammarens ledamöter förstår, ett mycket stort och hett problemkomplex. Sveriges Radios programplanering äger rum efter grunder, som ofta och utan för någon utomstående begriplig anledning skiftar både snabbt och radikalt. Hur begripliga dessa grun der är för dem som arbetar i huset, ber jag att få slippa uttala mig om.

En vetenskaplig uppföljning av radiolyssnarnas och TV-tittarnas reaktioner under dessa många olika faser av radio-TV:s verksamhet skulle — tycker man — inte bara kunna ge Sveriges Radios ledning ett fastare underlag för sina beslut, utan också möjliggöra en mera informerad och inträngande allmän debatt om hur vårt etermonopol hanteras. Denna debatt bör inte i förväg strypas genom att det inspelade materialet i alltför stor utsträckning förintas. Jag har inget yrkande i denna fråga, då det endast föreligger blanka reservationer, men jag har velat understryka dess vikt och hoppas att det skall bli möjligt att återkomma till den med bättre resultat.

Herr talman! Jag tror inte att vi i år har behov av en större principdebatt angående radiooch TV-verksamheten vid behandlingen av statsutskottets utlåtande nr 52. Vi som inom statsutskottets fjärde avdelning har att handlägga dessa frågor har nästan varje år sedan 1956 varit inblandade i sådana debatter, och argumenten har väl i stort sett upprepats år efter år. På ena sidan har stått de moderata och folkpartiet, på andra sidan centerpartiet och socialdemokraterna. De moderatas motion till årets riksdag kan väl därför betecknas som en gammal bekant. På nytt ställs förslag om tilläggsdirektiv till 1966 års reklamutredning samt om ett av pressen ägt fristående reklamfinansierat företag. Jag har inte trots flitigt studium kunnat upptäcka någon ny synpunkt. År efter år har dessa tankegångar avvisats av riksdagen, och det är väl inte överraskande att utskottet även i år vidhåller sin uppfattning. Men det finns en nyhet på detta område som det kan vara värt att notera. För första gången har folkpartiet prövat att gå egna vägar. Den motion som väcktes i januari var inte att betrakta som en partimotion, det var endast tre enskilda = folkpartiriksdagsmän «som framträdde som undertecknare, och den nyvalde partiledaren var inte med bland dem. Och det blev inte någon gemensam reservation denna gång med de moderata i utskottet. Ingen kraftfull begäran i år alltså från folkpartiet om utredning för att skapa ett gentemot statsmakterna fristående och av Sveriges Radio oberoende företag! I folkpartiets reservation framhålls att bland de olika finansieringsformerna utgör reklamfinansiering en tänkbar metod. Det har således skett en glädjande uppmjukning i tidigare låsta folkpartipositioner. Det är en intressant utveckling som här tycks vara på gång. Vi har tre borgerliga partier som agerar på tre olika linjer i denna fråga. Detta med reklam TV var ju en stor och kontroversiell fråga i det s.k. mittensamarbetet inför 1968 års val. Det verkar nu som om centerpartiets upplysningsverksamhet i mitten börjat ge vissa resultat. Kanske folkpartiet t.o.m. försiktigt är på glid mot den uppfattning som vi socialdemokrater tillsammans med centerpartiet har fått kämpa för under många år utan stöd från andra håll. Jag säger kanske — man vet ju aldrig. Riktigt pålitliga i kampen för kommersiell radio och TV tycks numera ba ra de moderata vara. Jag tillät mig redan i fjolårets debatt framhålla att tveksamheten syntes öka inom folkpartiet, och detta tycker jag på sitt sätt nu har bekräftats. Det är ju känt att den tidigare folkpartiståndpunkten — som man hade gemensam med de moderata — inte alltid var så populär inom de religiösa samfunden eller inom exempelvis nykterhetsrörelsen. Enligt pressen är ju för övrigt folkpartiets nyvalde partiledare den som vi skall tacka för den förnuftiga omprövning som här tycks ha kommit till sitt första uttryck. Vi socialdemokrater brukar ibland när vi diskuterar radiooch TV-frågor klandras för ett dogmatiskt tänkande och ovilja att söka nya ståndpunkter. Det är nog på sitt sätt riktigt. Vi har inte och har heller inte haft behov av att ompröva vårt principiella ställningstagande. Tiden arbetar enligt vår mening inte för en reklamfinansierad radiooch TV-verksamhet i vårt land. Vi har i utskottsutlåtandet också erinrat om innehållet i 1966 års proposition. Det framhölls där att det är angeläget att finna ett system som ställer etermedia fria från kommersiella intressens eller politiska gruppers ensidiga inflytande. Det då sagda har i dag samma aktualitet. Herr talman! Jag har inte för avsikt att ytterligare kommentera vare sig utskottets hemställan eller reservationerna och jag kan därför nöja mig med att på alla punkter yrka bifall till utskottets hemställan i dess utlåtande nr 52.
Herr talman! Jag konstaterar med något beklagande men inte med någon förvåning, att utskottets ärade talesman icke har kommit med något argument som är ägnat att övertyga vare sig mig eller kammaren om att han har rätt i sitt gamla, något förlegade ställningstagande. Får jag nu fråga min vän herr Essen Lindahl om han inte liksom jag är anhängare av principen att var och en skall ha rätt att fritt lyssna på det han vill lyssna på. Är han inte anhängare av principen att var och en skall ha rätt att inför allmänheten försöka propagera för de synpunkter som han finner vara riktiga? Denna frihet att lyssna och se och frihet att driva propaganda för sin övertygelse måste väl herr Essen Lindahl lika väl som jag anse vara primära demokratiska rättigheter. Tror man då inom det parti som herr Essen Lindahl företräder att man med ett monopol — låt vara statsägt och statskontrollerat — vinner möjligheten till största möjliga frihet för den enskilde? Tror man verkligen detta? Kan man inte tänka sig möjligheten att om man sluppe monopolet och finge en dialog mellan olika företag skulle den enskildes möjligheter att utöva sin naturliga demokratiska frioch rättighet bli mera och bättre tillvaratagna? Går man med på det resonemanget uppstår problemet hur ett sådant företag skall konstrueras för att man inte skall råka ut för andra monopolsvårigheter med avseende på reklamkontrakt o.d. Men det är ju detta man skulle undersöka. Varför motsätter man sig i den situationen att göra en objektiv och förutsättningslös undersökning? Det enda skälet till att motsätta sig detta är att man är övertygad om att det system vi nu har är det hundraprocentigt riktiga. Jag tror att herr Essen Lindahl är ganska ensam om denna tro.
Herr talman! Med anledning av vad herr Lindahl sade vill jag sammanfatta mina synpunkter på följande sätt. Jag har för det första framhållit att både principiella och praktiska skäl talar för ett friare radiooch TV-system än det vi för närvarande har. För det andra har jag sagt att reklamfinansieringen är en tänkbar metod och för det tredje att etableringsrätten på etermediaområdet inte skall bli helt fri. Hur sändningsmöjligheterna skall disponeras bör bli föremål för lagstiftning. Herr Lindahl sade att ingenting nytt har inträffat, men det är dock en mycket allvarlig sak som föreligger när det gäller finansieringen. Underskotten i rundradioverksamheten finansieras genom att rundradiorörelsens fond tas i anspråk. Jag har skaffat fram Sveriges Radios petita när det gäller finansieringsläget, och det är verkligen mycket bekymmersamt när det gäller utvecklingen av de totala kostnaderna för Sveriges Radio och televerket. Det visar sig att med 1969 75. Med en 6-procentig årlig kostnadsökning skulle de 1974 70 men har 1971/72 sjunkit till 44 miljoner, och sedan är det minus hela vägen. Det framgår alltså att 1971/72 blir det sista år under vilket fonden visar någon behållning. Sveriges Radio har utformat ytterligare ett alternativ när det gäller driftkostnaderna, enligt vilket ett 3-procentigt tillägg för kvalitetsförstärkning har lagts ovanpå kompensationen för automatik. Det visar sig då att kostnaderna, som 1969 75 skulle vara uppe i drygt 926 miljoner. Återverkningarna på rundradiofonden blir enligt detta aiternativ sådana, att den år 1969 72. Sedan är det minus efter hela linjen. Även enligt denna beräkning visar fonden behållning t.o.m. budgetåret 1971/72. Den ekonomiska situationen är alltså ytterst allvarlig, och det förstärker den uppfattning jag tidigare uttryckt, nämligen att en parlamentarisk utredning behövs beträffande radiooch TV

Herr talman! Jag tog i mitt första inlägg inte upp herr Cassels olika påståenden, eftersom jag tyckte att hans anförande var något slagordsmässigt utformat. Det är ju ganska lätt att tala om frihet i etern, och det låter mycket bra. Emellertid dröjde det inte många minuter förrän herr Källstad sade att det är klart att etableringsrätten aldrig kan bli helt fri. Jag vet inte om herr Cassel lever i den tron, att släpper vi in reklamen i svensk television är friheten räddad här i landet. Jag anser att problemet ligger åtskilligt djupare. Friheten att se en och annan annons i TV på kvällarna, är det den friheten som inte har förunnats det svenska folket tidigare och som nu skall eftersträvas? Det förekom många sådana uttryck som missbruk och maktställning i herr Cassels något dramatiserade framtällning. Han utdömde också redan nu, fyra månader efter starten, te.evisionens kanal 2 och sade att den hade misslyckats. Är det så säkert? är inte den ett intressant försök av Sveriges Radio att inom det nuvarande företagets ram bjuda ett alternativ? Varför vara så otålig, varför inte vänta ytterligare någon tid innan man fäller så generella omdömen? Finansieringsfrågan togs upp av herr Källstad. Den har också varit föremål för utskottets prövning i anslutning till centerpartiets motionspar. Utskottsmajoriteten erinrar, liksom herr Källstad gjorde i sitt anförande, om att för närvarande tre utredningar arbetar med skilda frågor inom denna verksamhet: reklamutredningen, TRU-kommittén samt 1969 års radioutredning. Gemensamt har dessa utredningar många stora problem att syssla med. De utreder bl.a. finansierings-, ekonomioch organisationsfrågor. Utskottet understryker att det finner det vara >angelä get att finansieringsfrågorna i deras helhet och på något längre sikt tas upp till en ingående prövning», varvid bl.a. de motionsledes framförda synpunkterna öÖövervägs. Detta har utskottet, som man brukar säga på riksdagsspråk, velat ge till känna.
Herr talman! Får jag erinra herr Essen Lindahl om att vi på sin tid hade en författare här i Sverige som hette August Strindberg. Han hade en mycket klar föreställning om skillnaden mellan makten och det fria ordet — en mycket klarare föreställning än herr Essen Lindahl har. Kommer herr Essen Lindahl ihåg August Strindbergs ord: »I han makten, jag har ordet, Jag har ordet i min makt.» Det var alltså skillnaden mellan makten och ordet. Herr Essen Lindahl förfäktar på det socialdemokratiska partiets vägnar monopolet över det fria ordet. Kan det vara en princip som man med skäl kan hävda och kommer man i fortsättningen att fastna i en sådan princip? Jag skulle beklaga det.

Herr talman! Herr Cassel och övriga ledamöter av moderata samlingspartiet tycks tro att friheten i etern skulle öka därest vi införde reklamfinansierad television i landet. Det återstår för herr Cassel att bevisa riktigheten i det påståendet. Utländska erfarenheter pekar i en annan riktning. Man kan aldrig åstadkomma frihet i etern, det måste alltid bli begränsningar — rent tekniska om inte annat.

Herr talman! Herr Lindahl säger att frihet i etern låter bra. Jag trodde att vi var överens om, herr Lindahl, att frihet är något som inte bara låter bra utan som faktiskt är bra — något viktigt och eftersträvansvärt. Vidare säger herr Lindahl att han inte har kunnat hitta något nytt i moderata samlingspartiets partimotion till årets riksdag. Det är inte alldeles korrekt att säga så — det finns faktiskt en hel del för året nytt material i den motionen. Men det spelar strängt taget inte så stor roll; en gammal sanning blir inte mindre sann därför att den får något år på nacken, och den behöver inte dekoreras med nyheter varje år för att bli sannare. Men, herr talman, jag begärde egentligen ordet för att göra några reflexioner i fråga om radionämnden och vem som bör tillsätta ledamöter i den. Herr andre vice talmannen har redan på ett enligt min mening övertygande sätt visat att det principiellt är riktigt att radionämnden inordnas i den verksamhet som vi kallar riksdagens utövande av sin kontrollmakt. Nu säger herr Sundman att ingenting talar för att radionämnden bättre skulle rykta sitt värv om den vore tillsatt av riksdagen än när den är tillsatt av regeringen. Det kan vara riktigt, om vi ser praktiskt på saken, herr Sundman. Det finns heller ingenting som talar för att inte justitieombudsmannen skulle sköta sitt värv lika bra om han vore utsedd av regeringen som när han är utsedd av riksdagen. Det är inte ens helt osannolikt att det skulle bli samme person — vad vet jag. Det är en fråga om meritering och kompetens, om möjlighet att utföra arbetet, om att vara duglig. Den kompetensen kan man utan tvivel ha oavsett av vem man har fått sitt uppdrag. Men det är inte detta saken gäller, och jag skulle vilja utveckla denna tan ke en liten aning. Numera statsministern, tidigare radiooch TV-ministern av ett flertal departement, Olof Palme älskar att tala om Sveriges Radio som ett public service-företag, ett företag till allmänhetens tjänst — ett samhälleligt, ett offentligt företag till allmänhetens tjänst. Det må vara riktigt att vi ser företaget i dess nuvarande framtoning som ett public service-företag. Men i det begreppet, ett företag till allmänhetens tjänst, ligger — alldeles särskilt när företaget har karaktär av monopolföretag — enligt min mening att detta företag i någon mån bör stå under allmänhetens, under folkets kontroll. Som bekant är vi i moderata samlingspartiet ingalunda i alla stycken avvisande mot statlig företagsamhet. Till de skäl som vi inte bara accepterar utan gärna även driver för statlig företagsamhet hör, att på vissa områden har vi att göra med vad man med ett lätt missbruk av en teknisk term kan kalla för naturliga monopol, alltså verksamheter som på grund av sitt innehåll lämpligen bör drivas i ett exemplar, i ett företag i form av monopol. Och då säger vi, att när monopol är nödvändiga eller lämpliga, är tveklöst ett offentligt monopol bättre än ett enskilt monopol. Men varför är ett offentligt monopol bättre än ett enskilt monopol? Jo, därför att det är lättare att kontrollera. Det kan på politisk väg kontrolleras, vilket kan vara svårare med ett enskilt. Nu accepterar vi inte att radiooch TV-verksamheten måste vara ett monopol. Men så länge den är det bör den i sin egenskap av monopolföretag vara underkastad den offentliga kontrollen. Det har blivit så i vårt samhälle, att det framför allt är riksdagens uppgift att utöva den sortens kontroll. Därför tror jag att det vore principiellt ganska värdefullt om riksdagen finge tillsätta radionämnden, i stället för att Kungl. Maj:t skall göra det, och därmed, som herr andre vice talmannen Cassel påvisade, i någon mån komma i samma situation som en bolagsstyrelse därest denna finge utse sina egna revisorer. Nu finns det emellertid ytterligare en synpunkt på denna fråga som jag anfört i den motion som ligger under reservationen i detta ärende. Jag tror att det är rätt många som upplevt det som en brist, att den allmänhet, som public service-företaget Sveriges Radio skall tjäna, har mycket små möjligheter att öva något inflytande på företagets programpolitik. Vi har i moderata samlingspartiet i olika sammanhang sökt efter utvägar att ge allmänheten ett sådant inflytande, och jag skall gärna medge att det inte är lätt. En del av de tankar vi varit inne på får nog karakteriseras som hugskott som inte har kunnat föras vidare. Det beror på svårigheten i problemet. Det är inte lätt att ge denna väldiga publik en möjlighet att verkligen utöva inflytande. Men alla vi som finns här i denna kammare har också gång på gång upplevt det som en brist, att det inte ens i riksdagen ges någon konstitutionell och formell möjlighet att i princip — jag menar verkligen inte i detalj — diskutera Sveriges Radios programpolitik. Så länge det är ett halvstatligt, till funktionen i det närmaste helstatligt monopolföretag, finns det behov av en möjlighet att diskutera företagets politik. Vi vet vad som händer om någon ledamot av denna kammare — jag saknar dess värre för ögonblicket herr Eriksson i Bäckmora ibland oss — försöker ta upp en debatt om programpolitiken i Sveriges Radio. Man gör det interpellationsvägen eller i form av en enkel fråga, och man möts av en för flera år sedan sammanskriven stencil med ett svar som är lika från gång till gång och som innehåller det i och för sig fullständigt korrekta, att sådana frågor kan inte diskuteras, i varje fall icke med något statsråd eftersom ett stats råd inte har rätt att lägga sig i Sveriges Radios programpolitik. Detta är riktigt, men det upplevs ändå gång på gång som en besvikelse att det icke finns något forum, där man kan få diskutera riktlinjerna och principerna för programpolitiken i ett monopolföretag. Om radionämnden finge utses av riksdagen i stället för av regeringen — låt oss säga att vi finge utse radionämnden vart tredje år, om vi nu skall ha valperioder på tre år — så skulle vi i samband med valet och i samband med att denna av riksdagen utsedda nämnd till riksdagen avger berättelse över sin verksamhet få tillfälle till just en sådan principdiskussion. Den skulle komma att knytas till frågan hur nämnden har ryktat sitt värv att kontrollera programpolitiken, att kontrollera att avtalet mellan radion och staten och radiolagen efterlevs, och det skulle ge möjlighet till en diskussion i stora drag och efter principiella linjer om hur radiooch TV-verksamhet skall drivas i detta land. Jag tror, herr talman, att det är många som skulle hälsa en sådan möjlighet som en befrielse. Det är ett av skälen till att vi har motionerat om att radionämnden skall utses av riksdagen i stället för av Kungl. Maj:t.

Herr talman! Jag tog inte i mitt anförande upp frågan om radionämnden, därför att jag tyckte att det efter herr Sundmans anförande inte återstod särskilt mycket av den kritik som herr Cassel tidigare anfört på den punkten. Herr Carlshamre har väckt en motion, som vänder sig emot att Kungl. Maj:t tillsätter radionämnden. Jag vill emellertid betona att radionämnden såvitt jag förstår har en mycket allsidig sammansättning; det kan inte anföras någon kritik på den punkten. Vill man att riksdagen skall utse radionämnden och ge riksdagen tillfälle att diskutera programverksamheten i radio och TV undrar jag, herr Carlshamre, om detta kan tänkas bli en åtgärd för att avpolitisera verksamheten. Är herr Carlshamre övertygad om att åtgärden kommer att få en sådan verkan? Herr Sundman, som belyste verksamheten inom radionämnden, framhöll också att radionämnden fått en självständigare ställning än tidigare. Efterhandsgranskningen har till främsta uppgift att pröva om radiooch TV verksamheten bedrivs i enlighet med de allmänna riktlinjer som gäller för programverksamheten, och på den punkten tycktes herr Sundman som ledamot av radionämnden ha positiva erfarenheter. Jag vill också i samband med herr Carlshamres motion på denna punkt erinra om att riksdagen tidigare har avslagit en motion som yrkade att ledamöterna skulle utses av riksdagen. Jag tror för min del att det var ett klokt ställningstagande, och jag vidhåller uppfattningen att vi skall följa utskottets hemställan även på denna punkt.
Herr talman! Jag var ett slag litet bekymrad för mina utförsgåvor. Det var när herr Cassel talade om en styrelse som utsåg sina egna revisorer — det skulle ha någonting med radionämnden att göra — och när herr Carlshamre talade om JO och radionämnden. Jag hade mycket svårt att se parallellerna. Men nu har jag upptäckt att herrarna har fallit i en semantisk fallgrop. Det ni föreslår att riksdagen skall utse är inte radionämnden utan ett helt annat och nytt organ, som skall kontrollera programverksamheten och «diskutera programpolitiken. Det är en annan sak. Kom alltså ihåg nästa gång ni skriver motion i denna sak att det inte är fråga om radionämnden utan om ett nytt organ. Då blir det litet klarare och man slipper sådana här missförstånd. Medan jag ändå är uppe i talarstolen vill jag bara i hast beröra frågan om reklamfinansiering, som det ligger mig varmt om hjärtat att förhindra. Herr Lindahl sade att detta inte är rätt tid och rätt plats att ta upp denna fråga igen. Nej, det behöver vi inte göra. Vi kan överlåta debatten på stortinget, för vilket jag har den djupaste respekt. Det är nämligen så att kirkeog undervisningsdepartementet där helt nyligen åstadkommit en tilråding, i vilken man lägger fram resultatet av den utredning som gjorts i Norge beträffande reklamfinansiering av TV. I den lilla akt jag har och som kom i början av april finns ett sammandrag av hur remissinstanserna har yttrat sig, och där kan man göra en lustig iakttagelse. När man här i Sverige talar om reklam i TV är man mycket mån om att framhålla att reklamen inte får påverka programverksamheten. Men alla de här killarna i Norge som på allvar suttit och grunnat på detta har kommit underfund med att det inte är reklamens påverkan av programverksamheten som är det besvärliga utan det är reklamen som sådan. Det är den de ogillar. Det har inte varit aktuellt med något annat än europeisk TV reklam, alltså att undvika en påverkan på programsättningen. När man studerar de olika remissinstansernas yttranden blir man stärkt i sin tro på att vi bör undvika reklam. Jag skall inte gå närmare in på detta, men jag kan nämna att de som ivrar för reklam i TV är i stort sett samtliga förekommande reklamoch annonsbyråer i Norge. I övrigt är man tydligen ganska överens om att avstyrka, detta nämnt i förbigående.

Endast på dessa två punkter talade jag om att övervaka programverksamheten. Till herr Lindahl vill jag säga att han i sin tur föll i en semantisk fallgrop. Han har nog tänkt fel när han undrar om en av riksdagen utsedd radionämnd och i samband därmed till äventyrs i kamrarna — i kammaren fr.o.m.nästa år — hållna debatter skulle bidraga till att avpolitisera programverksamheten. Programverksamheten kan aldrig och bör aldrig avpolitiseras. Det finns bestämda regler för hur den skall utformas i sådana avseenden, och det är just de krav på saklighet och opartiskhet som radiolagen och avtalet ställer, men inom den ramen skall programverksamheten visst icke avpolitiseras. I detta sammanhang finns en annan innebörd i begreppen politisera och avpolitisera. Företaget som sådant kan aldrig avpolitiseras. Det är ett politiskt företag. I och med att det är ett halvstatligt företag, som står under statsmakternas kontroll och verkar enligt avtal med statsmakterna, är det en politisk fråga hur detta företag organiseras, uppträder och verkar. Detta kan vi aldrig komma ifrån. Frågan om Sveriges Radio, dess verksamhet med rundradio, ljudradio och TV, är och förblir en politisk fråga, och vi i riksdagen — liksom regeringen — kan aldrig avhända oss ansvaret för hur den verksamheten bedrives.
Herr talman! Herr Lindahl har gett oss inblickar i sitt monopolistiska seende. Men om vi nu får ha bara ett radiooch TV-företag, varför har vi då inte bara en tidning och en tidskrift? Då skulle ni kunna övervaka det hela på ett helt annat sätt än ni gör i dag och ni skulle kunna slippa diskussioner mellan oliktänkande. Herr Lindahl glömde emellertid att svara på en fråga som jag ställde. Jag begärde en upplysning från någon representant för regeringspartiet hur man ser på det problem som uppstår i det ögonblick när den tekniska utvecklingen gått så långt att var och en av 0ss kan sitta i sitt hem och via satelliter koppla in vilken radiooch TV-station som helst i världen. Jag frågade om det är meningen att regeringen skall sovra det material som kommer att stå oss till buds. Skall det bli förbjudet att lyssna till den eller den stationen, skall regeringen göra ett urval ur materialet som skall tillföras Sverige och svenska lyssnare och tittare? Det vore intressant att få svar på den frågan.

Herr talman! Det har talats om semantik. Jag tycker det är välbehövligare att försöka definiera begreppet frihet i sådana här sammanhang. Man är alltid tvungen att svara på frågan: Frihet till vad och frihet för vem? Jag är övertygad om att vi icke har någon som helst anledning att på något sätt ytterligare bidra till vårt samhälles kommersialisering. Radion och televisionen har sannerligen andra uppgifter än att vara försäljningsorgan, och skulle jag definiera ordet frihet i detta sammanhang, skulle det vara en från kommersiella intressen fri radio och television.

Herr talman! Detta är väl ändå en något snäv definition av begreppet frihet. För det första är den definitionen, som så ofta från socialdemokratiskt håll, negativ — det är mycket ofta frå ga om frihet från, inte frihet till, för det andra är det frihet från bara en alldeles bestämd sorts inflytande. Herr Olhede bör kanske ha klart för sig, att för mycket stora delar av svenska folket — jag skulle nästan våga tro för större delen av svenska folket -— är benämningen »kommersiell» inte något fult ord. Ordet kommersiell betyder en verksamhet där man bedriver hederliga affärer, och detta är ingenting som upplevs som särskilt vanhedrande eller nedsättande bland vanligt folk i det här landet. Men strängt taget är det inte detta saken gäller. Det kommersiella motivet har aldrig varit det primära. Inget parti här i landet har någonsin fört fram tanken, att vi i första hand måste trygga en kommersiell radio och TV — det är en andrahandsfråga. Det viktiga är att trygga en alternativ radio och "TV, att säkra möjligheten för mer än ett företag att göra sig hört i etern. Sedan uppkommer andrahandsfrågan: På vilket sätt är detta möjligt? Jag tror att svenska folket — det licensbetalande folket — är djupt övertygat om att vi i varje fall icke kan göra det licensvägen. Radiooch TV-licenserna är dyra nog som de är och, bl.a. i anknytning till de siffror som herr Källstad nämnde för en stund sedan, kan vi, vare sig vi vill eller icke, inom några få år emotse en TV-licensavgift av storleksordningen dubbelt så hög som den nuvarande. Det kan knappast råda något tvivel om att där hamnar vi. Att då finansiera ytterligare radiooch TV verksamhet på samma sätt är helt enkelt icke möjligt. Det är alltså i andra hand, när man skall undersöka hur det skall vara möjligt att finansiera ytlerligare radiooch TV-verksamhet, som det kommersiella kommer in i bilden; icke förr. Då — och detta är också viktigt; det hade vi upp till behandling för ungefär ett år sedan — kan man verkligen med en viss oro fråga sig: Om rekla men, i den form som det kommersiella skulle kunna tänkas komma in, släpps in i radiooch TV-verksamheten i vårt land, på vilka vägar skall den då släppas in? Jag har tidigare sagt att jag personligen är djupt skeptisk mot tanken på att släppa in reklamen i ett monopolföretag som är finansierat väsentligen med licensmedel. Det är inte någon hemlighet att den fria pressens företrädare ser med en viss oro på den konkurrens om reklammarknaden som en TV-reklam i vårt land skulle innebära, Jag kan dela den oron, under förutsättning att reklamen skulle förekomma i ett väsentligen licensfinansierat företag. Då har vi nämligen etablerat en konkurrens som icke är en konkurrens på lika villkor. Vi får då ett företag som säljer reklam, som säljer annonsutrymme och som kan sätta priset på detta annonsutrymme utan hänsyn till de verkliga kostnaderna. Man kan sätta priset enbart av konkurrenshänsyn. Finner man det vid något tillfälle lämpligt att konkurrera ut pressen eller någon del av pressen, är det bara att sänka priset för reklamen och sedan rekvirera kostnadstäckning licensvägen. Detta är för mig en ytterligt oroande tanke, som jag inte vill tänka mig realiserad utan att ha fått i varje fall grundligt fundera över den och ha sett ett betryggande utredningsmaterial, som vi hoppas att vi skall erhålla. Ett företag vid sidan av det hittillsvarande monopolföretaget, ett företag som är för sin verksamhet helt beroende av kommersiella inkomster, d.v.s. reklaminkomster, blir däremot en konkurrent på tämligen lika villkor. Där blir man tvungen att, när man säljer reklamutrymme, verkligen söka kostnadstäckning för den programverksamhet som reklamen innebär, och då kan övriga reklammedia möjligen vara med och konkurrera.

Herr talman! Frihet från och frihet till, det beror på hur man formulerar det. Men frihet från kan vara väl så viktig i många sammanhang som det andra. Frihet från nöd är någonting, som socialdemokratin verkligen har kämpat för, och den friheten skapar frihet till trygghet. Det är likadant i detta sammanhang, helt enkelt därför att vi kanske har olika värderingar om kommersialiseringen. Frihet från kommersialisering av samhället, från extrem kommersialisering av samhället, är frihet till andra värderingar, värderingar, som är av djupare natur, kulturella värderingar, som aldrig är omsättningsbara i penningar eller kommersialiserade. Det finns en annan sak, herr talman, som herr Carlshamre tar upp här. Det tycks vara så, att han tror, att detta land i olika avseenden har obegränsade resurser. Vi le. er i ett expansivt samhälle, och det skall vi vara oerhört glada för, därför att det vittnar om att människornas önskningar är stora. Då kommer prioriteringen in. Varje sak som man vill göra måste man prioritera, och då kommer sannerligen detta mycket lågt ned i sammanhanget. Det finns andra väsentligare uppgifter för detta samhälle att göra.
Herr talman! Det var intressant att höra herr Oihedes uttalande nu. Det är nämligen första gången under de många år vi har debatterat denna fråga, som jag börjar ana, att vi från vårt håll har kommit en bit på väg. Nu reducerar herr Oihede plötsligt frågan från en principfråga till en lämplighetsoch prioriteringsfråga. Är herr Olhede med mig om att den dag, då vi har möjlighet att utan att eftersätta andra väsentliga ändamål etablera en fri ra. dio och TV i Sverige, då skall vi göra det? I så fall tycker jag, att herr Olhede bör ansluta sig till kravet på en för utsättningslös utredning, som till äventyrs visar, att det finns möjlighet att finansiera och etablera fler radiooch TV-företag. I detta sammanhang bör man också erinra om att det är litet för enkelt att föra denna debatt om möjligheten att etablera fler företag i etern, om man begränsar sig bara till TV. Vi vet alla att det är dyrt att etablera TV. Det är desto billigare att etablera ljudradio. Det är i själva verket så billigt, att det är långt billigare än att försöka etablera en ny tidning. Det har sagts mig av folk som förstår sådant — och något litet förstår jag själv — att om man skulle etablera en ny tidning i Storstockholm i dag, vågar man sig knappast på det med ett mindre startkapital än låt oss säga 50 miljoner kronor. Men det har också sagts mig av folk som förstår sådant, att för 50 000 kronor skulle man kunna sätta upp en alldeles förträfflig FM-sändare, som täcker Storstockholmsområdet. Det blir alltså då i själva verket fråga om en mycket mindre investering, en mycket enklare etablering än för en stor dagstidning i dag. Det bör också nämnas i dessa sammanhang. Men det är inte desto mindre tacknämligt, om vi får frågan reducerad till en lämplighetsoch prioriteringsfråga. Till sist vill jag, herr talman, säga att mitt tal om kommersialisering och frihet till och frihet från var närmast tänkt som ett vänligt tips för herr OIlhede. Jag tror att man far vilse, om man tror, att svenska folket eller någon överväldigande del av det är så negativt inställt till det som ligger i begreppet kommers och kommersialism som herr Olhede uppenbarligen tror. Jag upprepar att kommersiell verksamhet är en verksamhet som vi uppfattar som att driva en hederlig affär. Jag tror all det finns väldigt många människor, till och med långt in i herr Olhedes eget parti, som betraktar detta som inte hara en tillåten och hedervärd utan rent

Herr talman! Herr Cassels tal om frihet i etern ger mig anledning att erinra om vad vi beslutade i riksdagen redan 1966. I den proposition som då förelades riksdagen framhölls att en fri etableringsrätt i etern är en omöjlighet redan på grund av det begränsade antalet frekvenser. Den sanningen gäller också i dag. Förslaget om införandet av kommersiell, privatägd television avvisades av 1966 års riksdag, och utskottet erinrar i år om att vi under många år diskuterat just denna fråga. Enligt min mening finns det inget skäl för ett annat ställningstagande, och inledningsvis erinrade jag om att moderata samlingspartiet i dag isolerats mera än tidigare i denna fråga alldenstund folkpartiet — medbrodern som tidigare alltid stått bakom de gemensamma reservationerna — i dag sviktar och inte vill följa de moderata och hålla fast vid det gamla ståndpunktstagandet utan mera närmar sig mittenbrodern, centerpartiet. Jag hälsar detta med tillfredsställelse, men det är tydligt att utvecklingen inte går i den riktning som herr Cassel är förespråkare för. Jag tror inte på en obegränsad frihet i etern. Beträffande resonemanget att vi har många tidningar vill jag säga att vi kan ge ut hur många tidningar som helst i detta land, men såvitt jag vet kan vi bara sända ett par tre TV-program. Varken de tekniska eller ekonomiska resurserna tillåter mera. Herr Cassel tror att det via satellitsändningar skall kunna skapas nya möjligheter och jag hoppas också på detta, men jag räknar med att det då måste komma till stånd internationella överenskommelser som gäller världen i dess helhet. het i etern kan man fråga sig vad som döljer sig bakom de moderatas önskan om ett fristående kommersiellt TV-bolag. När man kommer till kärnan visar det sig att det gäller att införa reklamprogram för att vi på det sättet skall slippa ta på oss några kostnader. Det skulle vara som när jultomten kommer med gåvorna, men det fungerar inte på det sättet. Vi konsumenter får nog betala oavsett vilken finansieringsmetod som används. Internationella erfarenheter pekar på att det med herr Cassels modell för kommande svensk television skulle bli program som inramas av reklam för exempelvis kosmetika och tobak som motsvarar annonsörernas intressen och att det endast skulle bli större och riksomfattande företag som skulle kunna komma i fråga. Det heter så vackert att programverksamheten inte skall påverkas. Det är vår förhoppning att så inte skulle bli fallet, men internationella erfarenheter pekar även i detta fall i en annan riktning. TV-reklamen skulle också kunna påverka och allvarligt rubba balansen mellan massmedia, vilket skulle kunna få till följd minskade intäkter också för pressen. Mot denna bakgrund vill jag göra gällande att inga av dessa uppräknade fakta tyder på att det skulle innebära några som helst fördelar för Sverige, om vi fölle för herr Cassels locktoner om införande av reklamfinansierad TV.

Herr talman! Herr Lindahl sade att jag påstått att vi skulle ha en absolut fri etablering, men det har jag ju inte sagt. Jag har framhållit att vi borde undersöka om vi inte kan få till stånd ett konkurrentföretag, och det är inte samma sak. Under förra valrörelsen fick vi höra mycket om valfrihetens samhälle, men i fråga om TV vill inte herrarna ha någon valfrihet. Det påminner mig litet grand om en gammal exercishistoria. Det var en värnpliktig som på sin tid begärde ledighet för att bevista ett möte i Frälsningsarmén, men då sade fanjunkaren: »Äär det så att herrarna inte kan nöja sig med den religion som Kungl. Maj:t och kronan består, så kan ni vara utan.»

Herr talman! Jag tror att jag har uttryckt mig tillräckligt klart på denna punkt, herr Carlshamre. Jag säger ja till flera och bättre program, men jag säger nej till flera radioföretag. Det är den prioriteringen som är den viktiga.
Herr talman! Herr Olhede vill utveckla den verksamhet som herr andre vice talmannen en gång så drastiskt och klarläggande betecknade som en gigantisk buktalare inbegripen i dialog med sig själv, d. v. s. herr Olhede vill ha flera och bättre program men alla inom samma företag. Ju mer jag funderar över herr Olhedes sätt att resonera, desto mer bekymrad blir jag för statens affärer. Herr Olhede är ju en av dem som har tagit på sig ett stort ansvar för statens affärer, och han borde bättre än de flesta veta att litet rejäl kommersialism inte vore ur vägen i både heloch halvstatliga företag.

Herr talman! Redan under förarbetena till radiolagen fördes en ganska omfattande diskussion om vad denna lag skulle omfatta. Delade meningar fanns om trådsändningar skulle regleras eller ej. Nu blev beslutet sådant att radiolagen definierar rundradiosändning som radiosändning eller trådsändning vilken är avsedd att mottagas direkt av allmänheten. Ärendet bereddes av ett sammansatt konstitutionsoch tredje lagutskott. I utskottet fanns sex reservanter som dels anförde principiella synpunkter mot en reglering av trådsändningar, dels uttalade att en mängd besvärliga gränsdragningsproblem skulle uppstå. Erfarenheterna och utvecklingen har visat att de farhågor reservanterna hyste 1966 blivit verklighet efter några få år. I motionsparet I: 330 och II: 361 har herr Wikström och herr Ahlmark begärt utredning om liberalisering av reglerna för trådöverföring. De centrala frågorna i detta sammanhang är av principiell natur. Det gäller dels vilka inskränkningar radiolagen kan tillåtas göra i fråga om yttrandefriheten i etern, dels vilka inskränkningar vi skall acceptera med de allt större och ständigt växande tekniska möjligheterna att ge allmänheten en god och allsidig service i fråga om nyheter, information m.m. 3 § i radiolagen är principiellt sett lika omöjlig i dag som 1966. De gränsdragningsproblem som reservanterna befarade 1966 var verklighet redan 1967 — ja, de var så reella att Sveriges Radio och justitiekanslern hade olika uppfattningar huruvida en sändning var rundradiosändning eller ej. Denna skillnad i lagtolkningen mellan Sveriges Radio och justitiekanslern har sedan på nytt kommit till uttryck. I en bilaga till konstitutionsutskottets utlåtande redovisas ett antal fall då fråga uppkommit om att Sveriges Radio delvis skulle avstå sitt monopol. I huvudsak rör det sig om idrottsarrangemang, t.ex. kvalmatcher i fotboll. De diffusa gränsdragningar som det här rör sig om kan belysas av frågan om Ööverförandet av kvalmatchen mellan Sandvikens IF och Östers IF från Sandviken till Växjö i oktober 1967. Ett radioreferat skulle anordnas av Östers IF i Växjö. Allmänheten inbjöds via pressen. Då ingrep Sveriges Radio och förklarade att i och med att allmänheten inbjöds till referatet var det fråga om rundradiosändning och Sveriges Radio hade ensamrätt. När däremot inbjudan till allmänheten återtogs var det ej längre fråga om rundradiosändning. Föreningen kunde arrangera ett referat för enbart medlemmar. Sveriges Radio stöder sig härvidlag på departementschefens uttalande i propositionen 149 år 1966. Tolkningen av radiolagen är tydligen sådan att man kan låta t.ex. ett antal medlemmar av Östers IF få lyssna på ett referat — d.v.s. en sluten krets vars medlemmar är förenade genom en påtaglig gemenskap av annat slag än ett gemensamt intresse att lyssna på sändningen — medan närvaron av exempelvis några personer som ej är medlemmar i föreningen gör att det blir fråga om rundradiosändning varvid Sveriges Radio har monopol. Sveriges Radios monopol hänger på ett medlemskort till en idrottsförening! Motionärerna tar upp ett aktuellt fall. Sveriges Radio behandlade 1969 en begäran att få överföra de gudstjänster som Billy Graham skulle hålla i Dortmund i Västtyskland våren 1970. Gudstjänsterna var avsedda att återsändas på TV-skärmar i hyrda hallar i några städer. Sveriges Radio avslog en ansökan om delvis överlåtelse av sin ensamrätt. De här anförda exemplen från idrottsevenemang och Billy Grahams kampanj i Västtyskland visar att de nuvarande reglerna för trådoch länköverföring av radiooch TV-program är högst otillfredsställande. Resultatet blir att nyheter, information, kontakter och mötesdeltagande m.m. riskerar att omöjliggöras trots att många anser det önskvärt och värdefullt att på detta sätt kunna ta del av teknikens möjligheter. I fråga om Billy Grahams mötesserie bör anföras att tillstånd lämnats för sändningar i Norge. I Danmark har något sådant tillstånd ej varit erforderligt då sändningarna ej ansetts strida mot Danmarks radios monopol. Enligt min uppfattning rör vi oss här med frågor som aktualiserar gränserna för mötesoch yttrandefriheten, och starka betänkligheter måste resas mot den nuvarande lagstiftningen. De sändningsformer som vi här talat om är trådeller tråd-länköverföring.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

Herr talman! År 1966 tillkom radiolagen och regleringen av rätten till rundradioutsändningar. Man beslöt då att dessa skulle omfatta även trådsändningar. Detta motiverades med att något då inte hade framkommit som gav anledning till en ändring av de grundläggande principerna för rundradioverksamheten och att det skulle innebära ett väsentligt avsteg, om man avstode från att reglera trådsändningarna. Ett undantagande av trådsändningarna från radioföretagets ensamrätt skulle med all sannolikhet leda till att det snart skulle uppstå omfattande ledningsnät i privat regi för sändning av radiooch TV program med inslag av kommersiell reklam. Utskottet har inte funnit att det föreligger något skäl till att nu inta en annan ståndpunkt till frågan om lagstadgad reglering av trådsändningarna. Det föreligger heller inte enligt utskottets mening tillräcklig anledning att i övrigt aktualisera en omprövning av den i radiolagen gjorda gränsdragningen mellan sändningar till vilka radioföretaget har ensamrätt och andra sändningar. Reservanterna har inte direkt yrkat bifall till motionen utan inskränker sig till att föreslå anhållan hos Kungl. Maj:t om förslag till liberalisering av gällande regler för trådoch länköverföring av radiooch TV-program.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

Herr talman! Det finns de som vill försöka göra den här frågan till ett rent tekniskt problem. Ingenting kan vara mera felaktigt. Vad vi nu diskuterar är, som jag ser det, en ideologisk skiljelinje mellan liberalism och socialism. För socialdemokrater handlar 5 § i radiolagen om att monopolet inte får luckras upp ens för trådsändningar av olika slag. För oss folkpartister gäller det i stället att forma den här paragrafen så att man vidgar yttrandeoch mötesfrihetens gränser. Karl-Erik Strömberg har redan med exempel visat hur orimlig den nuvarande lagen och dess tillämpning är. Trots att trådsändningar inte konkurrerar med andra program, trots att de i regel inte tar något som helst utrymme i etern och trots att de inte kostar statsmakterna någonting — trots allt det har man alltså förhindrat överföringar av olika slag till hyrda lokaler för att ge dem som är intresserade chansen att lyssna på en gudstjänst, följa en fotbollsmatch eller något annat. Och man gör det uttryckligen med motiveringen att här får man inte lätta på monopolet. Det gäller att slå vakt och värna om Sveriges Radios monopolställning — inte därför att det är nödvändigt men därför att doktrinerna måste hållas i helgd. I förra veckan hölls det en väckelsekampanj i Europa. Det var Billy Graham som under åtta dagar höll en serie gudstjänster i Dortmund i Västtyskland. De överfördes via Eurovisionens reservlänk till nio länder. Sedan »tappade man av» länken via tråd och överförde gudstjänsterna till jättelika filmdukar i stora, hyrda hallar. Flera tiotusen människor kunde därigenom följa hela väckelsekampanjen i samma ögonblick som predikningarna hölls i Dortmund. Det här konkurrerade inte med några andra TV-program; Grahamkampanjen gick ju på reservlänken. Det kostade inte länderna något, eftersom arrangörerna betalade kostnaderna. I nästan hela det demokratiska Europa — och dessutom i en av kommuniststaterna — kunde man i 36 städer följa förra veckans väckelsekampanj. Men i ett land gick det inte. Det var Sverige. Där har vi 5 § radiolagen. Den ger Sveriges Radio rätt att utan chans till överklagande hindra överförande av trådsändningar av det här slaget. Sveriges Radio har utnyttjat den rätten. I Sverige förbjöds de sändningar som tilläts i andra länder. De möten som planerades i Stockholm, Göteborg, Örebro och Borlänge var man tvungen att ställa in. Nu finns det de som säger: jag gillar inte Billy Graham, det är lika bra att stoppa hans gudstjänster. Graham har gjort uttalanden om Vietnam som inte har varit bra. Eller: jag gillar inte hans typ av förkunnelse. Det är ingen angelägen sak att slåss för hans frihet att få överföra trådoch länkmöten till Sverige. Det är förmyndarens reaktion. Hans tonfall och hans tankar har vi kunnat lyssna till också i den här kammaren. Bertil Zachrisson — som jag hoppas går upp i den här debatten — gav oss chansen till det i höstas i en interpellationsdebatt. För förmyndaren är det naturligt att genast fråga sig: Gillar jag den här predikanten eller gillar jag honom inte? Och svaret på den frågan får sedan spela en avgörande roll för om mötet skall få hållas eller inte. För oss liberaler är det sättet att tänka helt främmande. Vi säger i stället så här: om vi gillar Billy Graham eller inte har ingen som helst betydelse i det här sammanhanget. Vad frågan gäller är, som herr Strömberg sade, om vi skall vara med och vidga yttrandeoch mötesfrihetens gränser. Kan vi öka mötesfriheten utan att andra värden kommer i kläm, utan att vi minskar friheten för andra människor, då skall vi ge tillstånd till trådoch länköverförda program av det här slaget att spelas upp där arrangörerna vill göra det. Det är inte Sveriges Radios eller regeringens eller min sak att avgöra om en väckelsekampanj är bra eller dålig. Det får människorna själva bestämma — och deras frihet att överföra och hålla sådana möten skall inte beskäras i onödan. Jag förstår att dessa synpunkter på liberalism inte uppskattas på den socialdemokratiska kanten. Där vill man helst se denna fråga som ett tekniskt problem. Om det inte går påstår man väl, som utskottet har gjort, att lättar man något på monopolet får man snabbt ett »omfattande ledningsnät i privat regi för sändning av radiooch TV-program med inslag av kommersiell reklam». Det argumentet är ett missförstånd. För det första krävs i reservationen, som jag såsom motionär ansluter mig till, ett förslag till liberalisering utan att vi binder oss för en viss bestämd lösning. För det andra kan man mycket väl skilja mellan ideella och kommersiella överföringar, om man vill göra det. För det tredje vore det kanske inte någon olycka om det blev reklaminslag i en del trådsända program, när de inte konkurrerar med utrymmet i etern eller beskär friheten för några andra grupper. Men om de frågorna behöver vi inte tvista. Vad det nu gäller är om vi över huvud taget skall ha en liberalisering av trådoch länköverförda program eller inte. Vill vi ha det måste vi stödja reservationen. De som vill behålla dagens läge och dagens 5 8 får gå på utskottets Hinje. Men de som gör det säger då också, att det var bra och riktigt att vi förra veckan stoppade överföringen till Sverige av den gudstjänstkampanj som fick sändas till 9 andra länder och 36 städer i Europa. Och de som försvarar utskottet bör då också erkänna att det som vi nu diskuterar är en ideologisk vattendelare mellan liberalism och socialism.

Herr talman! Jag uppfattade inget som helst argument i sak i det som herr Johansson i Trollhättan nu sade. Här har vi en viktig principiell fråga. Vi har förmånen att diskutera den några dagar efter att en av de största väckelsekampanjer, som har hållits i Europa, just avslutats. Den har sänts till 36 städer och 9 länder men inte till Sverige. Vi har nämligen 5 § i radiolagen i dess nuvarande dogmatiska utformning. Herr Johansson vägrar att i det läget gå upp i en sakdebatt om 5 § och hur denna paragraf illustreras av vad som skedde förra veckan. Det belyser hur ointresserad man på socialdemokratiskt håll är av att diskutera hur man kan vidga mötesoch vttrandefrihetens gränser. Och det är en ideologisk skiljelinje mellan herr Johansson och mig, mellan socialism och liberalism. baka för att ta upp ett sakresonemang — något som jag tycker skulle vara trevligt — kanske han säger, att vi ju har ett monopolsystem i Sverige och att det var den saken vi diskuterade 1966. Herr Johansson tycks nöja sig med den debatten och hänvisar till vad som hände för fyra år sedan. Därför kan vi inte ändra på 8 5. Men i Danmark har vi ett monopolsystem och där förekommer inga reklamsändningar i TV. Där följdes dessa Billy Grahammöten i Köpenhamn på det sätt som arrangörerna i Sverige ville göra. I Norge har vi också ett monopolsystem, och det är ingen reklam i TV i Norge. Där hölls dessa program i samma ögonblick som gudstjänsterna sändes från Dortmund i Ålesund, i Bergen, i Kristiansand, i Oslo, i Molde, i Sarpsborg och Trondheim. Kan herr Johansson i Trollhättan svara mig på ett par frågor: Vad är det för olyckor som drabbat Danmark och Norge som följd av att man fick hålla gudstjänstkampanjen där i förra veckan? Har det varit ett grundskott mot radiooch TV-monopolet i Norge och Danmark som vi lyckligtvis undgått här i Sverige? Har det blivit ett kommersiellt trådsänt radiooch TV-nät i Danmark och Norge, något som man hotar med i utskottets utlåtande? Eller har det — som Bertil Zachrisson anförde i debatten här i kammaren i november förra året — minskat friheten för danskar och norrmän att hålla dessa möten? Det var ett av herr Zachrissons specialargument. Jag hoppas att herr Zachrisson inte flytt ut ur kammaren just nu för att slippa besvara frågan om erfarenheten nu bekräftat vad han sade för några månader sedan. Därför är den här frågan, herr Johansson, en ideologisk skiljelinje mellan våra båda partier och våra båda rörelser, när ni inte vill ändra på 8 5 och vi vill göra det. Jag hörde ett argument i den föregående debatten som jag vore glad om herr Johansson ville kommentera, eftersom herr Zachrisson, som kanske nu kommer in i kammaren, tydligen inte vill göra det. Han sade att den här kampanjen på fyra ställen i Sverige skulle kosta 300 000 kronor, och att de pengarna kunde användas mycket bättre, t.ex. till en höjning av pastorslönerna. Jag har personligen ingen synpunkt på hur kyrkor och samfund skall använda sina insamlade pengar. Jag tycker inte heller att herr Johansson eller herr Zachrisson skall ha det som lagstiftare och ledamöter av andra kammaren. Vi skall ge människorna rätt att själva bestämma hur de vill använda sina pengar. Om de vill hålla möten eller höja pastorslönerna är likgiltigt för oss, det är det samfundens sak att avgöra. Även där går det en skiljelinje mellan herr Johanssons parti och mitt. Det bör herr Johansson erkänna i sitt nästa inlägg.

Herr talman! På en enda punkt kan jag hålla med herr Johansson i Trollhättan; jag är också förvånad över att folkpartisterna blev ensamma i utskottet om en reservation. Även om timmen är sen kunde man väl ändå fyra år efter det att denna lag antogs kosta på sig ett enda sakskäl för § 5 i dess nuvarande utformning. Ett enda litet argument kunde väl herr Johansson i Trollhättan i sin blygsamhet ha viskat fram så vi fick höra det. Men det har inte gått. Han bara säger att vi diskuterade detta för fyra år sedan och att timmen är sen. Men herr Johansson medger ändå att det inte hänt några olyckor i Danmark och Norge. I Sverige har vi däremot en annan lag. Ja, just det, vi har §5. Och vad reservanterna och motionärerna kräver är ju att vi skall ändra § 5. Det är ju just lagen vi diskuterar. Om vi reservanter säger att detta är en dålig lag kan väl inte utskottets talesman säga: Men vi har ju lagen; lagar kan man inte ändra. Jag har hört talas om, herr Johansson — jag vet inte om det är rätt eller fel — att man har ändrat lagar i den svenska riksdagen. Det har hänt flera gånger. Jag tror herr Jo hansson varit med om det. Men 8 5 är tydligen så helig att man inte ens får antyda att den kan justeras. Jag är fortfarande ledsen över att herr Zachrisson som var i kammaren för ett ögonblick sedan har sprungit ut och inte vill försvara det han sade för ett par månader sedan och vad han har skrivit i en rad tidningar tidigare. Det finns ett sensationellt inslag i denna debatt. Herr Zachrisson sade tidigare att det inte alls var bra att hålla de här mötena på fyra ställen; i stället skulle något program gå över det ordinarie TV-nätet. Jag invände redan då att det inte var fråga om att låta en enda kvälls sändning konkurrera med dessa fyra möten. Vad arrangörerna ville var ju att följa upp åtta gudstjänster kväll efter kväll. Men det intressanta är att herr Zachrisson förra året utlovade att Sveriges Radio i sina ordinarie program ändå skulle ta upp den här saken. Men såvitt jag vet har man inte i något enda program i förra veckan tagit upp Billy Graham-kampanjen. Då kanske Bertil Zachrisson invänder — jag för alltså en polemik mot en som är frånvarande, men jag hade utgått från att han skulle vara här och försvara sig och vad han skrivit — att det kanske planeras program i Sveriges Radio om Billy Graham-kampanjen. Låt mig då till sist, herr talman, läsa upp vad riksdagens upplysningstjänst sagt mig i dag: Enligt uppgift från Sveriges Radio finns inga planer att överföra Billy Graham-programmen under den tidsperiod som nu kan överblickas! Också detta påstående har alltså fallit sönder veckan efter att en väckelsekampanj hållits som gick i nio länder och 36 städer men som i Sverige stoppades av § 5.

Herr talman! Det anges ett enda skäl i utskottets yttrande. Det skulle bli »ett omfattande ledningsnät i privat regi för sändning av radiooch TV-program med inslag av kommersiell reklam» om man accepterade vår motion. Så har det inte blivit i Danmark. Så har det inte blivit i Norge. Där har det gått bra. Danmark och Norge har vederlagt det enda skäl som utskottet hade. Och något annat skäl har herr Johansson inte ens kunnat viska fram här i kammaren.

Herr talman! Det har väl i alla fall hänt en sak sedan radiolagen antogs 1966, nämligen att ungefär fyra år har förflutit och man alltså har erhållit fyra års erfarenhet av hur den verkar. Det har visat sig att de svårigheter i fråga om gränsdragningar, som man redan 1966 befarade skulle uppkomma, har blivit verklighet. Vad motionärerna befarade är en realitet i dag, och det blev en realitet redan efter något år. Sveriges Radio har inte samma uppfattning om detta som t.ex. justitiekanslern, vilket framgår av det material som finns. Detta bör tolkas så att gränsdragningsproblematiken är svår, och det finns all anledning att se över vad som har hänt. När så små skillnader skall avgöra om det är fråga om rundradiosändning eller ej att ett medlemskort till en idrottsförening är avgörande, torde det vara skäl att undersöka om inte regler na på något sätt kan liberaliseras. Det är ganska besynnerligt att vi i vårt land skall lösa denna fråga på ett helt annat sätt än man gör i de flesta andra — inte bara nordiska — länder i Europa.

Herr talman! Till bevillningsutskottets betänkande nr 32 har de borgerliga ledamöterna avlämnat en reservation som jag med några få ord vill vtterligare motivera. Den första punkten i reservationen gäller det förslag till kraftigt sänkta taxeringsvärden som «<föreslagits bli gällande i 1970 års fastighetstaxering för vattenkraftverken. | Vi reservanter ställer oss frågande inför en sådan åtgärd och undrar, om den verkligen är sakligt underbyggd, särskilt vid jämförelse med andra typer av fastigheter, t.ex. jordbruks-, egnahemsoch fritidsfastigheter, som i de flesta fall får kraftiga höjningar med 30 till 40 procent eller mera. Vi kan, inte finna att räntabiliteten för vattenkraftsverken skulle ha försämrats sedan 1965 års allmänna. fastighetstaxering, vilket väl i så fall skulle vara motivet för åtgärden. Punkten 2 i reservationen gäller statens vattenfallsverks redovisningsprinciper vid beräkning av inkomst till kommunal inkomstskatt. .Denna fråga har varit föremål för utredning och diskussioner under mer än 30—40 år utan att man kommit fram till enligt vår uppfattning godtagbart resultat. Utskottsmajoriteten har samma målsättning som reservanterna, nämligen att reglerna för inkomstredovisningen skall vara lika :för staten och för enskilda kraftprodueenter. Utskottet har senast 1969 haft att pröva:motionsyrkanden härom;: men dessa avvisades då med hänvisning till affärsverksutredningen; som framlade sitt betänkande i november 1968, vilket innebar. förslag till begränsning. av vattenfallsverkets rätt att göra avdrag för gäldränta. Nämnda förslag är numera remissbehandlat. men har inte föranlett något förslag av Kungl. Maj:t. Utskottsmajoriteten vill inte heller nu medverka till någon omedelbar ändring av reglerna trots, som man säger, en positiv inställning till motionärernas och reservanternas förslag. Man förutsätter att förslag snart skall komma att framläggas härom och att frågan är. föremål för Kungl. Maj:ts uppmärksamhet. Vi reservanter kan inte vara till freds med en sådan tågordning då frågan, såsom jag nyss sade, har diskuterats och utretts under flera decennier utan något resultat. Därför yrkar vi på en skrivelse till Kungl. Maj:t med begäran om förslag till ändrade regler i enlighet med vad som framförts i motionerna I:20 och II: 67, d.v.s. i huvudsak jämställdhet mellan statens vattenfallsverk och de privata kraftproducenterna, i fråga om redovisningsmetoder. Herr talman! Med denna korta motivering ber jag att få yrka bifall till den vid betänkandet fogade reservationen.
Herr talman! Jag kan instämma i vad herr Enarsson här har framhållit, eftersom vi båda står under samma reservation i detta ärende. Som redan framgått av vad föregående talare sagt är det ju åtskilliga kommuner i Norrland med statliga kraftverk och regleringsanläggningar, som årligen går miste om stora kommunalskäatteintäkter. Anledningen härtill är ju de stora avdrag för värdeminskning och för gäldränta, som statens vattenfallsverk har möjligheter att tillgodogöra sig. För att åstadkomma rättvisa i denna fråga har vi i reservation till bevillningsutskottets betänkande yrkat på en utredning i frågan. Jag ber med denna korta motivering få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Man kan ibland göra underliga reflexioner. När jag läst vad som berörs i detta utskottsbetänkandet har jag tänkt så här: Tänk om enskilda företag hade ägt naturtillgångarna, så att vattenfallen hade varit utbyggda av dem, då skulle det ha sett helt annorlunda ut för många kommuner. Vi har en stor ödemarkskommun uppe i Norrbotten som heter Jokkmokk, där det finns mycket kraftverk. Kommunen förlorar på grund av att det inte är samma beskattningsregler för staten som för enskilda inte mindre än 9,6 miljoner kronor. Stensele i Västerbottens län förlorar av samma anledning 2,5 miljoner kronor och Umeå stad förlorar 2 miljoner kronor om året. Man kan ju säga att de genom skatteutjämningspengar i stället får kompensation, men som jämförelse med Jokkmokks 9,6 miljoner i förlust står endast i runt tal 95 000 kronor i skatteutjämningsmedel. När jag som motionär här vill göra ett uttalande i frågan, vill jag säga att det onekligen ger ett sällsamt intryck att läsa majoritetens tankar i den fråga vi debatterar, särskilt med hänsyn till den pågående debatten om landsbygdens framtid och lokaliseringsåtgärder och stöd som vi resonerar om på andra områden just nu. Här har den socialdemokratiska majoriteten blankt vägrat att gå med på en lösning av problemet om en rättvis kommunal beskattning av statens vattenfallsverk. Man talar i andra sammanhang mycket om sin omtanke om Norrland, men när det motionsledes framförts förslag, som skulle gynna en rad glesbygdskommuner, skyndar man sig att motsätta sig dessa förslag. Hänvisningen till utredningar verkar inte förtroendeingivande, då man vet att det knappast kommer några förslag från Kungl. Maj:t på grund av de utredningar som åberopas. Det är en historia på mer än 40 år man kommer till, när man vill läsa om försöken att göra rättvisa åt kommunerna vid beskattning av kraftverksfastigheter. Och nu skall taxeringsvärdena ändras enligt anvisning från Vattenfalls sakkunniga med nya avskrivningsregler och nya värderingar av kraftverk som gäller fr.o.m. 1970 års taxering. Den största firman i branschen är Vattenfall, och man får också komma ihåg att den som industri räknat har få anställda och ger liten sysselsättning. Det blir liten skatteinkomt från det hållet, och därtill kommer att Vattenfall går in för att ytterligare inskränka personalen och styra och sköta sina kraftverk från centraler fjärran från ifrågavarande kommuner. Som exempel kan nämnas att Jämtlands: läns kraftverk sjunker i värde med ;39. miljoner — det blir ett skattebortfall på 132000 kronor. Och enskilda kommuner i länet drabbas ännu värre, t.ex. Stugun och Fors, där enligt de preliminära siffrorna värdena sjunker 28,8 respektive 28,2 miljoner kronor, vilket leder till ett skattebortfall på 125 000 kronor. Sju kommuner inom Jämtlands län drabbas av sänkningen. Man har sagt att sänkningen är orimlig i en tid när alla andra taxeringar höjs. Indalsälvens kommuner har drabbats hårdast, men också i västra Ångermanland har det blivit negativa verkningar, främst i Junsele och Adalsliden. Man har svårt att förstå att inte samma praxis skall gälla för Vattenfall som för andra industrier och kraftverk i fråga om avskrivningar och skatteuttag, särskilt när man tänker på vad detta skulle betyda just för dessa hårt drabbade områden, där kraftverken ligger. Utsköttet säger ju också på sätt och vis detta, men det egendomliga är att när det nu i motionerna pekas på praktiskt genomförbara förslag att lösa vattenfallsverkets beskattning av inkomst av kraftverksrörelse, nämligen på samma sätt som gäller för alla andra företag med inkomst av rörelse, oavsett om det är kraftverksföretag eller andra företag, avvisas förslagen. Jag vill gärna tala om vad som skulle ha skett om man för ett år sedan varit positivt inställd till förslaget om en skrivelse i frågan. Vid röstningen var siffrorna i första kammaren 51 för en skrivning som innebar bifall till motionerna och 64 emot. Samtliga 9 närvarande norrländska socialdemokrater röstade emot. Hade de däremot röstat för hade siffrorna blivit 60 för och 55 emot riksdagsskrivelsen. I andra kammaren blev det 97 röster för och 113 emot en skrivelse. De 17 närvarande norrländska socialdemokratiska riksdagsmännen röstade emot skrivelseyrkandet, men hade även dessa 17 1edamöter tillvaratagit vad vi anser vara landsdelens intressen hade siffrorna i andra kammaren blivit 114 för och 96 emot en skrivelse. Därmed hade det blivit bifall i båda kamrarna. Vi hoppas att det i dag skall bli ett annat resultat än i fjol. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till bevillningsutskottets betänkande nr 32.

Herr talman! Senast förra året behandlade utskottet motioner om en begränsning av vattenfallsverkets rätt att göra avdrag för gäldränta, och då uttalade utskottet »att staten som kraftverksföretagare hade ett:försteg framför privata kraftverksföretag genom att finansieringen av dess kraftverksrörelse kunde ske praktiskt taget helt med gäldräntekrävande kapital». Då anslöt sig utskottet till motionärernas uppfattning att vattenfallsverkets gäldränteavdrag inneburit och alltjämt innebär problem för de kommuner inom vilka staten har mer betydande kraftverksoch kraftregleringsanläggningar. Men utskottet ville inte tillstyrka motionerna på grund av affärsverksutredningens förslag, som herr Enarsson tidigare redogjort för. Utskottet understryker även nu »att det inte minst från rättvisesynpunkt är angeläget att vattenfallsverket och de enskilda kraftproducenterna så långt det är möjligt blir jämställda i konkurrenshänseende». Utskottet anser också att det är naturligt »att landets ojämförligt största kraftleverantör skall bidra till kommunernas skatteintäkter i samma mån som de enskilda kraftföretagen>. Vidare framhålles att detta åstadkommes »enklast och bäst genom att likställa de skattemässiga förutsättningarna för vattenfallsverket med dem som gäller för enskilda företag». Utskottet förutsätter att förslag som tillgodoser motionärernas önskemål föreläggs riksdagen så snart som möjligt, men med hänsyn till att frågan nu är föremål för Kungl. Maj:ts uppmärksamhet vill utskottet inte medverka till omedelbara åtgärder. Jag undrar om det över huvud taget kunnat bli en mera positiv skrivning med anledning av motioner än vad som här är fallet. Motionärerna måste väl ändå medge att det rör sig om en mycket positiv skrivning, men det är inte bevillningsutskottets praxis att skriva till Kungl. Maj:t då en utredning redan prövar en fråga. Det är endast på denna punkt som utskottet har en annan inställning än motionärerna som ju önskar omedelbara åtgärder. Jag vill dock gärna understryka att. det är utskottets mening att det bör vidtas åtgärder och att affärsverksutredningens intentioner bör verkställas så att det blir resultat, vilket vi också klart understrukit.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

Herr talman! Av herr Brandts anförande framgick att det beträffande målsättningen i princip inte råder några delade meningar mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Men utred ningsarbetet i denna fråga har nu pågått oerhört länge. Den första utredningen började sitt arbete 1928. Sedan har fönyade utredningar gjorts år efter år, och i fjol sades det ganska kraftigt ifrån att ett beslut som verkligen rättar till missförhållandena bör fattas. Men ingenting har hänt. Vore det inte bättre då, herr Brandt, att trots principerna biträda vårt yrkande om en skrivelse till Kungl. Maj:t, så att vi fick den praktiska lösning på frågan som vi alla eftersträvar? Det vore väl det enklaste. Därmed kanske vi kunde vinna det resultat som vi alla siktar till.
Herr talman! Som jag sade är det inte praxis att utskottet handlar på det sättet. Men när utskottet nu flera gånger har skrivit så kraftigt och positivt som fallet är förutsätter jag för min del att Kungl. Maj:t ser till att riksdagen får ett förslag i frågan.

Herr talman! Vid bevillningsutskottets betänkande nr 33, i vilket behandlas motioner om åtgärder vid beskattningen i syfte att främja sparandet, har fogats två reservationer som jag med några ord vill kommentera. Av tillgänglig statistik framgår att sparandet i vårt land är stadigt sjunkande i vad gäller både företagssparandet och vad man brukar kalla hushållssparandet. Detta är en utveckling som man har anledning att beklaga inte bara på grund av dess negativa effekt på vår framstegstakt och välståndsutveckling utan också från den enskildes synpunkt. Minskade möjligheter till sparande motverkar nämligen de önskemål den enskilde kan hysa om att ordna sina ekonomiska förhållanden på det lämpligaste sättet. Det är en sund princip, som i varje fall tidigare varit djupt rotad hos de flesta människor, att inte innan pengar finns att betala med köpa något som kan undvaras. Viljan att spara finns fortfarande hos många människor, men deras möjligheter att spara har genom den förda politiken blivit starkt begränsade. När skatter och levnadskostnader tagit sin del av inkomsten återstår det i många fall ingenting för avsättning till framtida behov. Sparandet kan främjas på olika sätt. Den ekonomiska politiken över huvud taget har avgörande betydelse härvidlag. Det är genom denna som de grundläggande möjligheterna skapas för enskilt sparande. En viktig sak är att vidta åtgärder som förhindrar skattehöjningar och prisstegringar och inte minst orimliga verkningar på den översta delen av inkomsten, som medför att större delen av varje intjänad hundralapp går till skatt. Ett sådant förhållande stimulerar inte till ökade inkomster genom extraarbete och inte heller till sparande. Det går helt enkelt inte att spara sedan marginalskatten kapat 50 å 60 procent och mera i skatt. Under 1960-talet har en markant förskjutning ägt rum mot en kraftig ökning av det offentliga sparandet, medan det enskilda sparandet har stagnerat. Den ss.k. sparkvoten, som är relationen mellan hushållens sparande och disponibla inkomster, har sjunkit från 6,5 procent år 1965 till 3,5 procent år 1969. Det offentliga sparandet genom AP-fonderna har däremot ökat från ca 5 miljarder i behållning i fonderna år 1963 till drygt 31 miljarder vid 1969 års slut. Relationen mellan dessa båda sektorer av sparandet finner vi på vårt håll betänklig. Vi anser det olyckligt med en politik som medför en så stark förskjutning av ekonomiska resurser från de många enskilda händerna till statens hand. I reservationen I har vi tagit upp flera förslag som syftar till att främja det enskilda sparandet. Det gäller sparande till egen bostad. Vi föreslår att den som sätter in pengar på ett särskilt bostadskonto skall få göra avdrag härför i sin deklaration under en period av sex år, begränsat till 1500 kronor per år för ogift och 3 000 kronor per år för makar. Vidare föreslår vi att den som har ett egethem och på sina lån gör större amorteringar än normalt skall få göra avdrag för överskjutande belopp upp till vissa angivna gränser. Vi vill även stimulera aktiesparandet och pekar där på att en successiv avveckling av skat ten på den utdelade vinsten skulle få en gynnsam inverkan. Samma rätt till avdrag som nu gäller för inkomst av kapital, d.v.s. räntor och utdelningar, yrkar vi även skall tillkomma den som har sitt kapital insatt i jordbruksfastighet, annan fastighet eller rörelse, dock endast då sparavdraget ej kunnat utnyttjas på inkomst av kapital. I reservationen II har vi även biträtt ett yrkande om utredning och förslag till olika åtgärder för främjande av det enskilda sparandet. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till de vid bevillningsutskottets betänkande fogade reservationerna.